Fru talman! Jag tycker att de två inlägg vi har lyssnat på, från Carl Bildt och Bengt Westerberg, är mycket intressanta. De gav en belysning av högeralliansens politik. Vad var det Bengt Westerberg talade om? Jo, utgifter; ytterligare utgifter utöver dem vi har. Vad talade Carl Bildt om? Jo, skattesänkningar och skattesänkningar och skattesänkningar. Hur skall det gå ihop? Jag kan inte se att ni efter den här debatten är trovärdiga i någon av de delarna. Bengt Westerbergs trovärdighet när det gäller solidaritet försvinner i de stora svarta hål som Carl Bildt skapar med sina uttalanden om skattesänkning. Och omvänt: Om Bengt Westerberg skall hävda sina uppfattningar och om vi skall ta dem på allvar, vad blir det då kvar av Carl Bildts uttalanden? Jag hade inte väntat mig att ni skulle vara så avslöjande som ni var vid det här tillfället. Men ni får kanske sätta i gång era seminarier igen och se till att ni kan lappa ihop sprickan och ge ett besked om vad det är som gäller. Den här debatten kommer ni inte undan, den kommer att föras. Och vi skall se till att väljarna får klarhet om vad det här innebär. Det är stora, viktiga värden som står på spel de kommande åren, och vi måste veta vad det är ni håller på med. Detta är särskilt viktigt med tanke på Europafrågan, och nu har både Carl Bildt och Bengt Westerberg tagit upp den. Jag är starkt engagerad i Europafrågan, och jag kan försäkra Bengt Westerberg och Carl Bildt att en socialdemokratisk regering kommer att spänna alla krafter för att klara en bra uppgörelse på det här området. Men jag har försökt beskriva det problem som landet -- och en regering som ni leder -- skulle hamna i. Ni har ett trovärdighetsproblem när ni skall gå ut till de svenska väljarna och säga: Nu skall vi åstadkomma ett medlemskap i EG, men för att göra det skall vi ge upp den svenska modellen. Det var nämligen det som var innebörden i Carl Bildts uttalanden om att vi här måste underminera grunden för den solidaritet och välfärd som Bengt Westerberg talar så väl om. Det är det som är ert problem. Men det finns ett mycket enkelt sätt att lösa detta problem, och det är att se till att det i valet blir en sådan utgång att vi inte behöver besvära er med att ni skall uppträda med ert trovärdighetsproblem i den här frågan.

Fru talman! Carl Bildt har förklarat att folkpartiet och moderaterna har olika uppfattningar i en sakfråga, nämligen nivån på biståndet. Är det den enda, eller är det fler frågor där det finns skillnader kvar? När det gäller social nedrustning vill jag säga att det har varit en attack mot mycket av det välfärdssamhälle som vi har byggt upp. En som har bidragit till att visa på moderaternas avsikt har just varit Bengt Westerberg. Jag sade tidigare att jag håller Bengt Westerberg räkning för de inlägg han har gjort i debatten på den punkten. Nu har ni gått ut med ett program som väldigt mycket liknar det som moderaterna tidigare har redovisat. Skall ni åstadkomma de utgiftsnedskärningar som svarar mot löftena om skattesänkningar, så måste det väl träffa någon utgiftspost i budgeten. Jag har ägnat en del tid åt att gå igenom detta, och jag vet hur pass svårt det är att åstadkomma besparingar som inte får besvärande effekter ur fördelningssynpunkt. Den bild ni ger, när ni går ut och säger att nu blir det stora sänkningar i skattetrycket, måste väl rimligen innebära att ni träffar viktiga delar i välfärdspolitiken. När ni har gått ut och presenterat den bilden, har jag sagt mig: Hur skall ni kunna klara de här viktiga uppgifterna som vi har framöver, åtagandena mot olika grupper -- när det gäller vården, pensionärerna, barnfamiljerna? Jag ställer frågan. men jag kan inte se något svar. Det finns en oförenlighet i detta, och era budskap hänger inte ihop. Vi har en överenskommelse om en tillfällig höjning av momsen, Bengt Westerberg. Den innebär som jag ser det att momsen från årsskiftet skall sänkas med 8,9 miljarder kronor. När det gäller Europapolitiken vill jag bestämt protestera mot den beskrivning ni har gett av vad jag sagt. Det är inte sant det ni säger, och det vet ni. Vad jag har sagt är att vi socialdemokrater och jag personligen är starkt engagerade i denna fråga, och vi kommer att verka för detta. Jag har beskrivit ett opinionsmässigt problem som ni kommer att få inom era partier och som vi kommer att ha i vårt parti. Om det är ni som skall regera och föra förhandlingarna och samtidigt säga att vi i Sverige nu måste göra oss av med viktiga delar av välfärden, kommer inte människorna att acceptera det. De kommer att tro att det är Europa som tvingar oss att göra detta. Det är precis som Carl Bildt sade: Här finns mycket som vi måste göra oss av med. Det är detta problem som gör att ni måste tänka efter. Ta min uppmaning att tänka efter som ett gott råd och inte som ett uttryck för att vi socialdemokrater inte står fast. Ni kommer att få ett opinionsmässigt problem i samtliga partier om ni skulle få regeringsmakten och skulle föra förhandlingarna. Jag menar därför, fru talman, att den som vill ha en positiv Europapolitik skall se till att socialdemokraterna kan föra dessa förhandlingarna under de kommande åren.
Fru talman! Man blir mer och mer mystifierad över det finansministern säger. Det är uppenbart att han har gett sig ut på litet tunnare is än som var avsikten och vad han kanske klarar av att ro hem. Först till den sociala nedrustningen. Jag kan konstatera att det av de stora anklagelserna bara blev tomma ord. Finansministern kunde inte ge ett enda exempel på något i vårt program som kan beskrivas som social nedrustning. Tala om att det blev en såpbubbla av det hela, finansministern! Så till Europapolitiken. Det viktiga i Europapolitiken är att visa ledarskap, att gå ut och ärligt och uppriktigt säga som det är. Det är därför som jag försöker få finansminister Allan Larsson att kanske antyda att han vet hur det är. Han kan inte rimligen tro att det är möjligt att föra Sverige in i detta europeiska samarbete med extremt höga skattesatser för moms, på kapital, på företagande och för löneskatter på det sätt som vi har i dag. Han borde veta att detta driver investeringar, arbeten och tillväxt ut ur Sverige. Det är en felaktig fördelningspolitik ur det europeiska perspektivet. Vilket är då den ärliga, framsynta politiska hanteringen av detta förhållande, Allan Larsson? Jo, det är att gå ut och säga detta. Men det som har utmärkt er socialdemokrater under detta senaste decennium är att ni aldrig har haft modet att tala om sanningen. Ni har stått i valrörelse efter valrörelse och sagt: Skär man ner ersättningsnivån i sjukförsäkringen hotas välfärden. Denna vänsterpopulism har sedan skapat oerhörda interna problem för er när ni tvingas att genomföra detta. Alla dessa dagar av strider som ligger bakom er på grund av att ni inte har varit ärliga nog att tala sanning! Var nu ärliga nog att tala sanning också om de krav som Europapolitiken ställer på oss. Vi kommer att tvingas sänka och måste sänka skattetrycket. Vi måste sänka momsnivåer och en del av dessa kapitalskatter. Lura inte era egna väljare, era ombudsmän på Norra Bantorget och alla andra socialdemokrater att tro att det inte förhåller sig så. Det är som vi säger, och förr eller senare måste dessa skattesänkningar genomföras, och då är det rimligt att man också vågar gå ut och säga det. I det Allan Larsson säger ligger att man kommer att få problem inom den socialdemokratiska rörelsen efter valet på grund av att man inte vågar tala sanning om detta före valet. Han säger: Jag, Allan Larsson, är engagerad i Europapolitiken, men man vet inte hur det blir med andra socialdemokrater. Nej, det förstår jag, eftersom ni inte talar om för dem hur det är. Läs i Kjell-Olof Feldts bok hur det kan gå och gör inte om det misstag ni har gjort i den ekonomiska politiken under 80-talet även med Europapolitiken, för då går det illa! Det som Allan Larsson har sagt i dag när han varit ute på den tunna isen och hållit på att braka igenom den är och förblir mycket illavarslande för socialdemokratins framtid.
Fru talman! Detta har varit en mycket upplysande debatt. Allan Larsson har i polemik med oss försökt göra gällande att den plattform vi redovisade i söndags skulle innebära en social nedrustning eftersom vi föreslår vissa skattesänkningar, och sådana skulle inte gå att förena med välfärdsstaten. Men i detta ligger också att de skattesänkningar som Allan Larsson utlovar i finansplanan i så fall inte heller skulle gå att förena med välfärdsstaten. Men Allan Larsson vet att vi måste sänka skattetrycket. Det är därför Allan Larsson skriver i finansplanen att utgifterna måste pressas tillbaka för att vi skall få utrymme för sänkta skatter. Detta är också vad vi säger i vår plattform. I själva verket förhåller det sig så, att alla de uppslag som Allan Larsson kallar för social nedrustning i artikeln i Aftonbladet funderar också den socialdemokratiska regeringen på. Allt det ni tidigare kallat social nedrustning och anklagat oss för när vi har framfört det, allt det har ni varit beredda att diskutera i ett trängt läge, och mycket har ni faktiskt genomfört under senare tid. Det är precis som Carl Bildt säger: Den såpbubbla som Allan Larsson själv blåst upp har spruckit under denna debatt, och det var nyttigt. Sedan vill jag komma tillbaka till detta med mervärdeskatten. Det är inte så, Allan Larsson, att vi träffat en överenskommelse om att sänka momsen med några 8,9 miljarder kronor. Vi har tillfälligt höjt mervärdeskatten från 19 % till 20 % och varit överens om att den skall gå tillbaka från 20 % till 19 % vid nästa årsskifte. Nu ställer jag en sista gång frågan till Allan Larson: Är Allan Larsson, om han är kvar som finansminister efter valet i höst, beredd att fullfölja detta löfte eller funderar Allan Larsson att svika också den överenskommelsen?
Fru talman! Det finns anledning att nämna att debatten befinner sig i ett slutskede eftersom den upprepar sig. Men låt mig lägga till ytterligare en sak. Det brukar sägas att det inte går att använda Europa som något slags à la carte, men det är just detta som det finns tendenser till i den svenska Europadebatten, dvs. här skall inte sänkas några skatter på mer än ett sätt. Här skall framför allt inte differentieras några mervärdeskatter. Jag tror det är viktigt att vi breddar den europeiska debatten här i Sverige och talar om att Europa faktiskt innehåller mer än vad en del tycks vara medvetna om. Det är därför som också vi arbetar för en närmare anknytning till Europa med respekt för de svenska medborgarnas möjlighet att besluta om detta när den dagen kommer. Själv tänker jag för övrigt nu tillfälligt lämna riksdagen för att åka till Strasbourg.
Fru talman! Vad finns kvar av högeralliansens program? De stolta deklarationerna i söndags om stora skattesänkningar, att inga utgifter kommer att påverkas -- det är väl en fantastisk situation. Men visst får det effekter om man skall gå fram på detta sätt. Det är precis det Bengt Westerberg sade skulle inträffa i sina artiklar ,mot moderaterna för ett år sedan, och det är precis det som sades på moderaternas stämma av moderata studentförbundets ordförande, nämligen att man måste ge sig på välfärden om man skall genomföra denna skattepolitik. Vad som ligger i detta finns väl dokumenterat, och det kommer att få effekter. Tro inte att ni kan skyla över det hela. Så till frågan om skattepolitiken inom EG. Jag har ägnat mig åt att träffa människor i Bryssel och i EG ländernas huvudstäder för att fråga var man befinner sig i denna fråga. Där finns väldigt många olika ambitioner, och det finns inte någon gemensam uppfattning om vart man skall ta vägen i skattepolitiken. Vi kan se på två av de tyngsta länderna, Storbritannien och Tyskland, som nyligen har fattat beslut vilka inte har präglats av någon samordning med EG. De har haft sina egna problem. Inom EG finns också inom ramen för planerna på en ekonomisk union kravet på budgetdisciplin, något som jag tror kommer att få effekter på skattesatserna i olika medlemsländer. Jag tycker att man skall ha litet is i magen och överblicka situationen innan man exakt säger var EG kommer att hamna. Så till Bengt Westerbergs fråga om momsen. Det finns ett riksdagsbeslut som vi har fattat, och det kommer att verkställas. Men det har på olika håll uppkommit en diskussion om vad som kommer att hända efter den tiden. Jag har inte haft tid att ägna mig åt den här frågan. Men jag anser att det är rimligt att jag får sätta mig in i den och pröva och se om det finns någonting i det som har kommit fram som utgör starka sakskäl. Jag anser att man skall göra en sådan saklig prövning av alla frågor som är aktuella i debatten, och det förbehåller jag mig rätten att göra. Jag tror inte att Bengt Westerberg i min position skulle ha gjort någonting annat än detta.

Fru talman! När vi nu i dag skall diskutera anslaget till brottsskadenämnden är det i första hand inte anslaget som sådant som är av intresse utan de positionsförändringar i positiv riktning för brottsoffer och målsägare som ägt rum under senare år. Kvinnojourer och brottsofferjourer är relativt nya begrepp som härstammar från 70 och 80-talets arbete inom enskilda organisationer och sammanslutningar av människor. Målsägandebiträde är en annan ny och viktig funktion som tillkommit under 80-talet som en följd av en alltmer förändrad syn. Dessa företeelser har tillsammans bildat grunden för ett ökat och stärkt skydd för målsägare och brottsoffer. Fru talman! Vi moderater har skrivit under åtta reservationer till det betänkande som behandlas i dag. De är alla tillkomna för att verka för en fortsatt förstärkning av brottsoffrens ställning. Det är förslag som verkar på flera områden. Dels stärker vi genom våra förslag organisationerna som arbetar för brottsoffren, dels föreslår vi skärpta straff för misshandel och grov misshandel. Vi moderater står enhälligt bakom dessa reservationer, men jag skall här inskränka mig till att yrka bifall till reservation 4. Fru talman! I denna reservation föreslår vi moderater att riksdagen inrättar en brottsoffernämnd som skall få till uppgift att samordna insatserna och fördela anslagen till de olika aktiviteter som finns till förmån för brottsoffer såsom kvinnojourer och brottsofferjourer. Vi menar också att en sådan nämnd i samverkan med enskilda och organisationer skall pröva och utveckla nya idéer som ytterligare skulle kunna förstärka brottsoffrens ställning och tillskapa en förbättrad situation för dem som drabbas av brott. Genom en sådan nämnd skulle också utbildningsinsatser kunna förmedlas till stödpersoner och liknande. Kort sagt, nämnden skulle vara den första och grundläggande bastionen utifrån vilken ett mer målmedvetet brottsofferprogram och brottsofferarbete skulle kunna utformas. Nu blir vi i dag, fru talman, ensamma om denna tanke, men jag hyser gott hopp om att en del ytterligare tankar kommer att gro i riksdagen och att fler vid något senare tillfälle kommer att sluta upp bakom denna tanke. Det är inte bara fråga om denna tanke, utan också om tanken bakom förslagen i exempelvis reservationerna 8 och 10 om förskottering av brottsskadestånd och frågan om automatisk utbetalning av sådant skadestånd. Men man skall också se våra förslag i reservationerna 11, 12 och 13 sammanhållet såsom ett led i denna politik, något som kompletterar bilden. Fru talman! Misshandel är kanske den mest integritetskränkande gärning som kan drabba en enskild person. Endast våldtäkt och sexuella ofredanden har samma nivå av kränkning. Misshandel, vare sig den sker offentligt eller på enskilt område, är ett övergrepp som ökar i omfattning och svårighetsgrad. Offren för detta brott är alltid de svaga och utsatta. Kvinnoövergreppen och kamratövergreppen på skolgårdar är exempel på övergrepp som förstör, bryter ner och skadar individen, och de är alltid riktade mot den svage. Alldeles oberoende av vilka överväganden man gör i departementet när det gäller skärpning eller inte skärpning av straff eller framläggande av nya straffskalor, tänker vi moderater strunta i dessa överväganden ehuru det nu gått snart två mandatperioder. Det har alltid sagts att förslagen snart ligger i pipelinen på väg in till kanmaren för beslut. Vi har ännu inte sett några nya straffskalor, och de lär också låta vänta på sig denna mandatperiod ut. Men detta innebär att regeringen också i detta läge inte gör någonting. Det är en total politisk passivitet. Det förefaller som om man saknar politiskt civilkurage för att ställa sig i spetsen i försvaret för de svaga. Det är något egendomligt att socialdemokraterna i just denna fråga förefaller vara passiva utan kurage och utan möjlighet att tänka sig att gå i härnadståg mot de förhållanden som skadar svaga och utsatta. Fru talman! I anslutning till detta betänkande har det väckts en rad intressanta motioner med mångahanda uppslag. Gemensamt om dem alla kan sägas att de syftar till att stärka och skydda svaga grupper. Vi har sett många motioner till skydd för kvinnor som är förföljda och utsatta för misshandel. Dessa motioner har vi sammanfattat i en tanke som vi har skrivit ned i ett särskilt yttrande, där vi menar att vi skall återkomma från moderat håll när besöksförbudslagen i sin nya skärpta form har varit i bruk så pass länge att vi kan se effekten av den och vilka delar av denna lag som skall förändras och förbättras. Intill dess får den prövas ute på fältet, och vi får se framöver vad forskarna kommer fram till för resultat. Vi har alltså stannat för ett särskilt yttrande.

Fru talman! För närvarande pågår en uppbyggnad av allmänna brottsofferjourer i landet. Till dags dato finns 30 stycken. Dessa har ett intimt samarbete med polisen i de distrikt där de finns. Dessa brottsofferjourer ingår i Brottsofferjourernas Riksförbund, som har en centralt samordnande roll, sprider idéer mellan de lokala jourerna och erbjuder utbildning till stödpersoner. Riksförbundet verkar för att fler jourer startar. Målet är en brottsofferjour i varje polisdistrikt. Vi menar att detta är en utmärkt utveckling. Det är därför mycket glädjande när utskottet nu har kunnat ena sig om att höja anslaget till denna verksamhet med 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. Det är litet pengar i det stora hela men pengar som förmodligen i stöd ger stor utdelning. Det har vidtagits en och annan åtgärd för att förbättra situationen för brottsoffer, men vi tycker att det vore rimligt att ta fram ett samlat program för dem som råkat ut för brott. Deras situation har berörts i olika utredningar och utvärderingar, men någon samlad bild finns inte redovisad. Behovet av kunskaper av brottsoffrens situation är fortfarande mycket stort. Samhället, som har åtagit sig ansvaret för att skydda medborgarna mot brott, har ett ansvar för att de som ändå utsätts för brott får det stöd och den hjälp som de behöver. Just för att veta vilka åtgärder som är mest angelägna anser vi att det behövs en sådan brottsofferutredning som vi har reserverat oss för i reservation 6. Fru talman! En av de viktigaste åtgärderna för ett brottsoffer är att bli erkänd och behandlad som ett sådant. När samhället väl har erkänt att en person är ett brottsoffer kommer nästa viktiga fråga, nämligen att få hjälp och kompensation för det som man har blivit utsatt för. Som regel finns ingen annan kompensation att ge än skadestånd. Men det har visat sig att just skadeståndet för ett brottsoffer har stor betydelse bl.a. som bevis på att man blivit erkänd som brottsoffer. Tyvärr har det visat sig att skadestånden för ideell skada inte alls står i proportion till lidandet. Det har länge diskuterats att det ideella skadeståndet borde öka. Vi tycker nu att det är hög tid att ge klart uttryck för detta. Det pågår för närvarande en översyn av ersättningsreglerna för ideell skada. Vi menar alltså att denna utredning borde få tilläggsdirektiv, där det framgår att arbetet skall inriktas på en höjning av ersättningsnivån, så som vi säger i reservation 7. I reservaton 16 har vi pekat på att det finns vissa tolkningsproblem i den lagstiftning som i dag gäller om nödvärn. I en period har människor i allt större utsträckning tyckts dra sig för att ingripa till räddning för en medmänniska. Utryck som att man inte skall blanda sig i andras angelägenheter är vanliga. Det är angeläget att nödvärnsreglerna är sådana, att människor inte upplever att de själva kan dömas för att de hjälper en utsatt medmänniska. Eftersom det tekniskt sett finns en viss oönskad effekt i vår nuvarande nödvärnsbestämmelse, borde det göras en översyn av den. Som exempel kan nämnas att i dag tycks det vara så att om någon överskrider nödvärnsrätten kan han ej dömas om han svårligen kunnat besinna sig, som det står i lagtexten. Men när man tar hänsyn till om någon kan besinna sig, utgår man från en objektiv bedöming och inte utifrån den situation som individen befann sig i. Detta och annat anser vi angeläget att se över, och därför yrkar vi bifall till reservation 16. Jag vill till slut också beröra reservaton 18 om olaga våldsskildring. Våldspornografin spelar en stor roll för att vidmakthålla och förstärka en människosyn som inte är förenlig med vårt samhälles uppfattning om alla människors lika värde. Vi har sedan 1989 en lagstiftning om olaga våldsskildring. Tyvärr tycks denna lagstiftning inte ha förhindrat spridningen av våldspornografi, vilket var meningen med lagen. Orsakerna till detta kan vara många, men en avgörande orsak är säkerligen att övervakningen av att lagstiftningen efterlevs inte är tillräcklig. För att uppnå förbättringar krävs att polisen verkligen satsar resurser på att kontrollera efterlevnaden. Vi menar att regeringen bör påpeka detta för rikspolisstyrelsen, som kan ge impulser ut i polisdistrikten. Alltså bifall till reservation 16, sammanfattningsvis!

Herr talman! I jämförelse med den remissdebatt vi nyss har lyssnat till är det som om vi nu vore i en annan värld. När vi diskuterar brottsskadenämnden finns det tydligen betydligt mer pengar att tillgå än vad som fanns nyss under remissdebatten här i kammaren. I budgetpropositionen föreslås brottsskadenämnden få sitt förvaltningsanslag höjt med drygt 1 miljon, och man får dessutom pengar för ADB-utbyggnad. Regeringen föreslår vidare för ersättning till brottsoffer för skador som uppstått på grund av brott ett försöksanslag på 18,5 milj.kr. Det innebär att regeringen tillgodoser nämndens begäran. Från detta anslag betalas ersättning dels för personskador, dels för rymlingsskador. Dessutom utgår från anslaget pengar till Brottsofferjourernas riksförbund. Förra året uttalade riksdagen att bidraget till brottsofferjourerna borde ha en sådan nivå att det blir möjligt att bygga ut jourerna och utveckla verksamheten. Utskottet föreslår därför att anslaget höjs med en halv miljon utöver det belopp som regeringen har föreslagit. Vi förutsätter då att bidraget främst används för uppbyggnad av lokala brottsofferjourer. Med tanke på det synnerligen kärva budgetläget är brottsskadenämnden mycket väl tillgodosedd, och utskottet är inte berett att tillstyrka ett årligt fixerat verksamhetsbidrag, vilket föreslås i en motion. Brottsoffren var länge en försummad grupp i samhället, men utvecklingen har gått mycket fort på detta område. Ingbritt Irhammar framhåller oppositionens roll i den utvecklingen. Jag skulle ändå vilja påpeka att det i den här kammaren också finns ganska många socialdemokrater som har ett visst inflytande över vad som händer. Kunskaperna om brottsoffrens problem har radikalt förbättrats både hos allmänheten och inom rättsväsendet. Det är utskottets mening att den ökade kunskapen också innebär att de olika samhällsorganen stödjer brottsofferjourerna på ett alltmer aktivt och engagerat sätt. I reservation 2 föreslår centern en linje som tycks syfta till att jourerna så småningom skall bli statliga institutioner. Utskottet ställer sig inte bakom det synsättet. Verksamheten bör bygga på frivillighet och engagemang. Vi ser detta som en mycket god kvalitet i verksamheten. Kravet i reservation 1 skulle också leda till en institutionalisering, vilket utskottet också avvisar. Enligt utskottets uppfattning är det enklare och bättre att finansiera brottsskadenämnden över statsbudgeten än genom bötesmedel, vilket föreslås av vänsterpartiet i reservation 3. Motionen var knappast så utformad att den gav täckning för den lösning som Berith Eriksson föreslog från talarstolen. Moderaterna har icke gett upp tanken på den ökade byråkratisering som deras förslag om en brottsoffernämnd skulle innebära. Nämnden skulle svara för administrationen av stödet till brottsofferjourerna, och man föreslår ett anslag på 5 milj.kr. för det ändamålet. Utskottet avvisar förslaget på samma grunder som förra året. I en gemensam reservation kräver de borgerliga partierna att det tillsätts en utredning för att ytterligare se över brottsoffrens situation. Jag tycker det är rimligt att först få fram på bordet allt det utredningsarbete som pågår inom denna sektor. Organisationen inom sektorn måste få sätta sig. Det är i mycket stor utsträckning fråga om en ny verksamhet. Det krävs litet tålamod, och vi kommer att ha ett bättre underlag i ett senare skede. Därför bör vi inte nu tillsätta en sådan utredning. I frågan om ersättning för skador som uppstår på grund av brott blir en utredning klar under året. Ett delbetänkande har lagts fram den 16 april i år, och det behandlar ersättningsfrågan för personer som smittats av HIV. Man kan se att det kommer att bli uppjusteringar av skadeståndsanspråken. Det kanske också äger giltighet för övriga skador. Senare i år läggs också fram förslag från kommittén om ideellt skadestånd vid våldtäkt och andra våldsbrott. Jag tror inte att det behövs några tilläggsdirektiv, vilket Ingrid Irhammar föreslog på denna punkt. Misshandel är självfallet ett allvarligt brott, och det tycker jag avspeglar sig redan i de straffskalor och rekvisit som gäller. Förslagen om skärpningar, som finns i tre reservationer, avvisas därför av utskottet. Utskottet delar dock uppfattningen att misshandel av prostituerade kvinnor skall bedömas som vilken annan misshandel som helst. Domstolsförfarandet har också visat att man anser det också där. Kravet i den motion som tar upp frågan om sexuella övergrepp mot barn i andra länder är tillgodosett i svensk lagstiftning. Justitieministern har helt nyligen lovat att under våren presentera ett förslag till skärpt lagstiftning. Utskottsmajoriteten ser fram mot det förslaget. Det är angeläget att det händer saker på detta område. Fängelsestraffkommitténs förslag bereds nu i regeringskansliet och kommer så småningom att leda till ett förslag som vi bör avvakta. Därmed bör reservationen avslås. Persson som utredningsman, därför att han år 1981 deltog i en tidigare utredning på detta område. Jag tycker att han, genom att ha deltagit i denna utredning och därefter, måste ha införskaffat sådana kunskaper att han kan lägga fram konstruktiva och bra förslag på detta område. Enligt min mening jagar Berith Eriksson spöken i detta sammanhang. Spridning av våldspornografi är i lag förbjuden. Utskottet finner den ordningen naturlig, eftersom våldspornografi sprider och befäster en människosyn som är främmande för det svenska samhället. Utskottet anser att civildepartementets arbetsgrupp för frågor om våld mot kvinnor drar de rätta slutsatserna när man föreslår en utvärdering av lagstiftningens effekter. Att som folkpartiet ge blinda order till rikspolisstyrelsen förefaller inte särskilt meningsfullt. Besöksförbud är ett förhållandevis nytt begrepp i svensk lagstiftning. Därför lockas tydligen oppositionspartier gång på gång till oöverlagda förslag i sin strävan att framstå som radikala och progressiva. Den här gången är det centerpartiet som har fallit i den fällan. Man föreslår i sin motion att hotade kvinnor skall påtvingas restriktioner som de kanske inte vare sig önskar eller behöver. Något tillkännagivande till regeringen vill majoriteten inte gå med på i detta fall. Rätten till målsägandebiträde har lagstiftaren sett som ett viktigt inslag i ett humant och väl fungerande rättssystem. I detta avsnitt gör utskottet två tillkännagivanden. Det första grundar sig på en hearing som utskottet anordnat samt på motionerna Ju804 och Ju821. Utskottet konstaterar att det finns några brottstyper där inslaget av sexuellt eller annat våld saknas men där integritetskränkningen kan var mycket stor. Regeringen bör få i uppdrag att se över och lägga förslag om kriterierna för målsägandebiträde vid sådana särskilt integritetskränkande brott. Det andra tillkännagivandet gäller en översyn av ansvarsfördelningen mellan åklagare och målsägandebiträde i fråga om skadeståndstalan. Dessa två frågor bör självfallet ses över i ett sammanhang. Herr talman!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

Herr talman! Det är mycket viktigt med förändringen av inriktningen av stödet till brottsoffer i vårt samhälle. Bengt-Ola Ryttar anser att oppositionen inte kan ta åt sig hela äran av detta, då det även finns socialdemokratiska riksdagsledamöter som har velat få till stånd en viss förbättring. Jag vill gärna ge en eloge till många socialdemokrater i justitieutskottet vilka många gånger har gått med på en samlad oppositions krav på förbättringar. Det har de gjort mot sin egen regering. Men om de är riktigt ärliga måste de nog medge att det vid flera tillfällen har skett under tvång. För ett par år sedan var det vanligt att ni reserverade er i justitieutskottet, men det har ni slutat med under de senaste åren. Det går alltså framåt. Men det finns många områden där ni ser att oppositionen inte får majoritet för sina förslag, och då är ni inte särskilt benägna att ge ert stöd till ytterligare förslag om förbättringar. De tre tillkännagivandena, som nämndes i dag, baserar sig på det faktum att ni under behandlingen i utskottet svängde till förmån för oppositionens krav, då det visade sig att det skulle bli majoritet för dessa. På områden där det visar sig att oppositionen inte får majoritet för sina förslag är ni däremot inte beredda att ge ert stöd. Jag avser då viktiga områden på vilka det verkligen behövs förbättringar. Det kan t.ex. gälla att det för brottsoffren skall bli lättare att få ut skadestånd efter skatt i framtiden och att särskilt ideella skadestånd skall höjas. Framför allt handlar det om att ett skadestånd som har blivit utdömt i domstol också skall utbetalas. Tänk på alla stackars brottsoffer som först har fått utstå ett fysiskt lidande och därefter suttit i domstolsförhandlingar och tvingats visa och mer eller mindre fått stå till svars för hur de har känt sig som brottsoffer och blivit kränkta. De blir tilldömda ett skadestånd, men pengarna ser de nästan aldrig röken av, eftersom det inte går att få ut några pengar av gärningsmannen. Därmed står de som brottsoffer i en andra omgång. Jag tycker att staten skall ta sitt ansvar och betala ut skadestånd. Men ni är inte beredda att stödja en sådan, som jag tycker, självklar tanke. Frågan bör åtminstone utredas för att man skall komma fram till hur skadeståndet skall utbetalas. Eftersom vi har kommit överens om att inte ha ytterligare replikomgångar slutar jag här.
Herr talman! Låt mig bara kommentera Bengt-Ola Ryttars synpunkter på två av våra reservationer. Om nödvärnsrätten står det i betänkandet och säger Bengt-Ola Ryttar att vi skall vänta på regeringens ställningstagande. Så har utskottsmajoriteten sagt förut i denna debatt utan att något har hänt. T.o.m. en informationskampanj, som vi föreslår i en motion, tycker utskottsmajoriteten är onödig i rådande läge. Rådande läge innebär således, Bengt-Ola Ryttar, att ett ställningstagande från regeringen snart är att vänta. Eller är det bara tomt prat? Jag är personligen övertygad om att det går i nödvärnsrättsfrågan som det har gått i ett par andra frågor som behandlas i detta betänkande. De har lösts på ett sätt som vi i folkpartiet liberalerna har önskat. Jag tänker på höjningen av bidraget till brottsofferjourer, och jag tänker på rätten till målsägandebiträde som har utvidgats trots senfärdigheten hos regeringen och socialdemokraterna i utskottet. Beträffande reservation 18 om olaga våldsskildring hyser socialdemokraterna i utskottet stor tilltro till en arbetsgrupp inom civildepartementet och dess möjligheter att påverka regeringen i en riktning som vi inom folkpartiet liberalerna önskar. Vi har inte samma tilltro till arbetsgruppen, utan vill ge eftertryck åt vårt motionskrav genom ett riksdagens uttalande i frågan. Vi nöjer oss inte med vad en arbetsgrupp inom departementet anser.

Herr talman! Ingbritt Irhammar tycker att domstolarnas domar automatiskt skall leda till utbetalning av skadestånd till brottsoffer. Jag tror att den ordning som råder garanterar en smidigare handläggning med kanske mer mänskliga aspekter i besluten än vad den strikta juridiken hos en domstol kan innebära. Det tror jag kan vara till fördel. Jag hävdar att det på senare år verkligen har hänt mycket på detta område. Jag vill inte ta ifrån oppositionen deras andel i denna goda utveckling. Det är bra att vi är så pass överens som vi är om att det är en viktig sektor. Jag tycker, Lars Sundin, att det är bra att det pågår arbete i departementet på den här punkten. Resultatet av det arbetet kommer att redovisas i sinom tid. Jag hoppas att det tryck som folkpartiet utövar i den här frågan leder till att arbetet kommer att ske skyndsamt. Jag har inte läst det citat Berith Eriksson läste upp och har alltså inte kunnat begrunda det. På mig gör det närmaste intrycket att Leif G W Persson uttalar sig om hur klasskrankorna i samhället påverkar brottsbedömningen och inte om sin egen värdering av prostituerade människor. Jag hoppas att den tolkningen är den riktiga, och jag tror att både Berith Eriksson och jag har varit inne på det.
Herr talman! Om det vore så väl! Jag minns att jag hörde citatet i radioprogammet Kanalen den här dagen. Om Bengt-Ola Ryttar tar sig tid att läsa citatet skall han finna att det är Leif G W Perssons egna värderingar när det gäller prostituerade kvinnor som här kommer fram.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 22 har rubriken Anslag till utredningar m.m. Vi moderater följer i reservationer upp två motioner nämligen Ju609 av Allan Ekström om tjänstefel och Ju634 av Jerry Martinger om påföljd för olovlig körning. Dessa motioner behandlar två olika men var för sig viktiga områden inom betänkandets ram. Jag yrkar inte bifall till reservation nr 6, men jag vill klargöra att vi ställer oss bakom reservationen, som behandlar frågan om tjänstefel. År 1989 återinförde riksdagen i sina huvuddrag lagen om ansvar för tjänstefel, men vi anser att den reform som då genomfördes inte var tillräcklig. Den nya bestämmelsen i 20 kap. 1 § i brottsbalken om tjänstefel avser nämligen inte all offentlig makt utan bara sådan som kommer till uttryck i samband med myndighetsutövning. Vi anser att all verksamhet som är skattefinansierad eller eljest bedrivs med stat eller kommun som huvudman bör vara förenad med särskilt ansvar. Vi anser t.ex. att en kommunstyrelse som fattar beslut som innebär överskridande av den allmänna kompetensen eller som, vilket i dag inte är så ovanligt, sätter sig över domstolarnas avgörande i kommunalbesvär skall kunna ställas till ansvar.

Varje år förekommer ett mycket stort olovliga körningar. Det upprörande är att det i stor utsträckning är samma människor som står för upprepade olovliga körningar. Det förekommer t.o.m. att personer som dömts för trafikbrott och blivit fråntagna sina körkort ändå kör till rätten i bil. För att i någon mån skärpa straffet anser vi moderater att maximistraffet för olovlig körning bör ändras. I dag är maximistraffet fängelse i sex månader, och vi moderater anser att man för att öka respekten för stadgandet i 3 § trafikbrottslagen bör höja straffet för detta brott till fängelse i ett år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7 om olovlig körning.

Herr talman! För att förbättra rekryteringen både av domare och åklagare har folkpartiet liberalerna föreslagit en rad åtgärder som utskottsmajoriteten avvisar. Bakgrunden till våra förslag är naturligtvis de svårigheter som man har inom både domstolsväsendet och åklagarväsendet att behålla sin personal -- avhoppen är många -- och att rekrytera ny personal. Problemen bottnar i en kombination av för hög arbetsbelastning, eftersatt teknik, dålig arbetsmiljö, föråldrade arbetsmetoder och en lönesättning som länge har släppat efter. Banker, försäkringsbolag och advokatkontor har ofta attraktivare arbetsmiljö och åtskilliga andra förmåner, varför avhoppen dit av unga jurister knappast är förvånande. Det krävs jurister av god kvalitet för att rättssäkerheten skall upprätthållas. Rättssäkerheten är för oss i folkpartiet liberalerna utomordentligt viktig. Därför beklagar vi naturligtvis att utskottsmajoriteten avstyrkt våra motionsförslag. Inte ens att ge domarutredningen ett tilläggsdirektiv om att också utreda en reformering av den s.k. fiskalsutbildningen kan man tänka sig för att undersöka om man på det sättet kan få en moderniserad av domarkarriär. När det gäller rekryteringsläget inom åklagarväsendet konstaterar utskottsmajoriteten helt kort att läget för närvarande är gott. Något långsiktigare perspektiv har man inte -- man är så nöjd, så nöjd! Herr talman! Förutom reservation 2 om förändringsarbete inom åklagarväsendet och reservation 3 om moderniserad domarkarriär finns i betänkandet ytterligare ett par reservationer som vi i folkpartiet liberalerna står bakom. I reservation 1 föreslås att det kriminaliserade området bör minska. Jag vet att det finns en åklagarutredning som ägnar sig åt denna fråga. Man kan tycka att den utredningen har tillräckligt mycket att göra. Redan i rapporten från RÅ finns ett förslag till avkriminalisering, som man enligt min mening hade kunnat lägga till grund för en lagändring utan ytterligare något utredande. Vi tror att det är ett sätt att öka respekten för vår strafflagsstiftning, om endast sådana handlingar som är direkt förkastliga kriminaliseras. Slutligen, herr talman, vill vi att domarutredningen med förtur skall ta itu med den översyn av frågan av rättegångskostnader i förvaltningsprocessen som riksdagen länge har efterlyst. Det var redan 1985 som riksdagen gav regeringen till känna att frågan borde utredas, men ännu har inte något förslag som kan ligga till grund för sådan lagstiftning framlagts. Saken brådskar enligt vår mening. Jag yrkar bifall till reservation nr 5 och uttalar naturligtvis folkpartiet liberalernas stöd till de övriga reservationer som folkpartisterna i utskottet står bakom.
Herr talman! Till det betänkande som nu behandlas är fogat ett antal reservationer. Vi centerpartister står bakom reservationerna nr 4 och 5. Jag yrkar för tids vinnande bara bifall till reservation nr 5. I reservation nr 4 pekar vi på behovet av en skyndsam utredning angående vissa häktesfrågor. Det finns t.ex. häktade med speciella vårdbehov och häktade vårdnadshavare med små barn. Vi vill att behovet av särskilda kvinnoplatser skall belysas. Den särskilda utredaren bör av regeringen få tilläggsdirektiv i dessa avseenden. Även när det gäller rättegångskostnader i förvaltningsprocessen pågår ett utredningsarbete inom domstolsutredningen. Men det går för sakta. Frågan bör utredas med stor skyndsamhet och med förtur så att riksdagen snarast kan få ta ställning till förslag från regeringen i den här frågan. I motion Ju705 pekar vi motionärer på behovet av en mer allmän rätt till ersättning för kostnader i skatteärenden. Ersättning bör t.ex. alltid utgå i de fall då en enskilds talan vunnit bifall och om det allmänna drivit målet vidare med avsikt att erhålla prejudikat. Den skattskyldiges personliga ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt kan också motivera ersättning. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Detta betänkande med rubriken Anslag till utredningar m.m., behandlar delar av budgetpropositionen samt tio motioner. Sju reservationer finns fogade till betänkandet. Jag har för avsikt att kort kommentera de reservationer som det här har yrkats bifall till. Reservation nr 2 handlar om förändringsarbetet inom åklagarväsendet. Flera av de frågor som motionärerna tar upp har redan varit föremål för överväganden i olika sammanhang. En särskild tjänst för arbete med enbart rekryteringsfrågor har inrättats på riksåklagarens kansli. Enligt vad utskottet har erfarit är rekryteringsläget för närvarande gott. Vi föreslår därför avslag på detta yrkande. Reservation nr 3 behandlar en moderniserad domarkarriär. Domarkarriären har nyligen varit föremål för en översyn. Ärendet behandlades i riksdagen förra riksmötet. I propositioner från förra riksmötet presenterades riktlinjer för en avkortad och sammanhållen domarutbildning. Riksdagen lämnade då utan erinran vad justitieministern anfört. Då behandlades också en motion med liknande yrkanden som de här aktuella. Yrkandet avslogs. Utskottsmajoriteten har samma uppfattning även i år och avslår yrkandet. Reservation nr 5 föregås av två motioner från centern och folkpartiet där man begär förslag till lagstiftning och rätt för enskilda att erhålla ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. Domstolsutredningen skall enligt sina direktiv göra just den översyn som motionärerna efterlyser. Enligt utskottsmajoriteten bör resultatet avvaktas. Därför avslår vi motionerna och reservationerna. Reservation nr 6 handlar om tjänstefel. En proposition om utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda behandlades under riksmötet 1988/89. Utskottet sade då att det kan finnas anledning att se över omfattningen av straffansvaret och förordade en sådan översyn. Detta gav riksdagen regeringen till känna. Utskottet står kvar vid detta ställningstagande och motionsyrkandet avslås.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

Herr talman! I betänkandet finns fyra reservationer, och jag tänker ställa mig bakom alla. Det innebär att jag även stödjer reservation 1 av Krister Skånberg angående inrättande av professurer på BRÅ. Det är, anser jag, mycket angeläget att professurer inrättas vid BRÅ. Det skulle vara till fördel för den kriminalpolitiska forskningen i vårt land. Det skulle underlätta rekryteringen och återväxten av forskare och utbildning samt handledning av doktorander inom området. Det skulle underlätta möjligheten att behålla kvalificerade forskare inom BRÅ och inom Sverige. BRÅ kan erbjuda en attraktiv forskarmiljö. Det finns kvalificerat folk där, och vi behöver värna om dem. Detta är skäl nog att stödja reservation 1. På forskningsområdet trycker vi inom centern särskilt på tre områden. Det gäller forskning om våld mot kvinnor, forskning om könsrollernas betydelse för brottsbenägenheten och forskning om effekten av olika behandlingsmetoder. När det gäller forskning om våld mot kvinnor har visserligen ett flertal initiativ tagits för att få fram kunskap om orsaker till våldet för att få fram rätt stödinsatser. Vi har i vår centermotion framfört krav på tvärvetenskaplig forskning i vad gäller kvinnomisshandel och sexualiserat våld. Det är möjligt att en professur borde ha inrättats på BRÅ just på detta område. Det hade kanske varit bättre än att placera en professur vid Uppsala universitet. Det behövs nämligen mer av tillämpad forskning, vilket skulle kunna ske vid BRÅ, även inom kvinnovåldssidan. Beträffande forskning om könsrollernas betydelse har BRÅ erinrat om att ytterligare forskning behövs på området. Den rapport som det hänvisas till i betänkandet, Kvinnobrott, är lämplig att inspirera till fortsatt diskussion och forskning. Det finns ett problem på området som jag väl känner till, nämligen att få i gång fortsatt forskning. Forskningen på behandlingsområdet anser jag nog i dag är det allra viktigaste att förstärka.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

Herr talman! Justitieutskottet -- och jag hoppas också riksdagen så småningom -- är helt överens om att det är viktigt att vi skaffar oss så goda kunskaper som möjligt om kriminaliteten och dess orsaker och verkningar och med vilka medel vi kan förebygga brott. Det är också viktigt att de kunskaper som vi har på det här området och får genom forskningsoch utvecklingsarbete kan sprida sig till så många som möjligt. Det behövs för att alla de som t.ex. arbetar inom kriminalvården och socialtjänsten skall kunna klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt. Det är också nödvändigt att flera får ökade kunskaper. Vi som politiker behöver kunskaper för att kunna göra de rätta avvägningarna i vårt arbete. Även allmänheten har intresse av att få del av faktakunskaper. Kriminaliteten och dess orsaker är ofta ett hett debattämne, och det är bra. Men ibland förs debatten från utgångspunkter som inte är helt sakliga. Den bild som bl.a. massmedia ger av brottslighetens utveckling och ibland av kriminalvårdens verksamhet är inte alltid grundad på verkligheten. Därför är det nödvändigt att fakta kan göra sig gällande och tränga igenom mediabruset. I det här avseendet har BRÅ en viktig roll att spela. Jag tycker att BRÅ sköter sina uppgifter på ett bra sätt, inte minst genom att publicera sina forskningsresultat på ett lättbegripligt sätt så att de blir tillgängliga för många. Om detta, tror jag som sagt, att utskottet är helt överens. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 24 och avslag på de reservationer som trots enigheten har fogats till betänkandet. I tre av reservationerna föreslås tillkännagivande till regeringen om forskningsinsatser på olika områden. I samtliga de fall som tas upp i reservationerna har vi konstaterat från utskottets sida att arbetet redan är i gång och att det finns planer för en fortsättning. Därför anser vi inte att det är nödvändigt att vi påtalar dessa behov för regeringen. De är ju redan kända. Det är att slå in öppna dörrar. Det är något som jag tycker har blivit allt vanligare i vårt sätt att handskas med saker och ting i utskottet. Jag tror inte att det är bra för riksdagens anseende. I värsta fall kan de som lyssnar på eller läser vad vi säger få för sig att vi inte vet vad som pågår. När det gäller tillsättandet av professur vid BRÅ har utskottet och sedermera även riksdagen redan i betänkandet om forskningspropositionen förra året uttalat vikten av att forsknings och utvecklingsarbetet vid BRÅ får bedrivas under tillfredsställande omständigheter. Just inrättandet av professurer vid BRÅ nämndes som viktigt. Utskottet ansåg därför att det borde beaktas på sikt i det fortsatta arbetet. Utskottet förväntar sig naturligtvis att regeringen så snart det är möjligt uppfyller dessa önskemål utan att riksdagen upprepar uttalandena.

Herr talman! Jag och Stig Gustafsson har väckt en motion i vilken vi ansåg att ett tillkännagivande om professurer vid BRÅ behövde göras. Anledningen är att detta behov förbigås med tystnad i budgetpropositionen. Det är i och för sig bra att utskottet tidigare delade och även nu delar uppfattningen om behovet av professurer. Det förefaller dock som om intresset är för svagt. Jag tycker därför att utskottet borde, som vi yrkade, göra ett tillkännagivande. Det är ingen överdrift att påstå att BRÅ har svarat för större delen av den grundläggande kriminologiska forskningen här i landet sedan sin tillkomst 1974. Det är anmärkningsvärt att BRÅ, som är den största kriminologiska forskningsinstitutionen i Skandinavien, saknar professurer. För att få behålla kvalificerade forskare vid BRÅ, för att kunna upprätthålla en hög forskningskvalitet och för att kunna erbjuda en attraktiv forskningsmiljö är det nödvändigt att professurer inrättas inom det kriminologiska och kriminalpolitiska området. Med dessa ord vill jag säga att jag stöder den reservation som avgivits i överensstämmelse med vår motion. Jag hoppas att utskottet i fortsättningen kommer att vara pådrivande för att förslaget snarast skall bli en realitet.

Herr talman! Skolpolitiken i Sverige har präglats av skärpta motsättningar de senaste åren, åtminstone om man ser på den ur liberalt perspektiv. Den traditionella bilden i Sverige har varit att skolutvecklingen mycket fram till i början av 80-talet formades i skärningspunkten mellan socialdemokrati och liberalism. Under 80-talet var det några stora strider. Jag syftar i första hand på reformen av lärarutbildningen som beslutades 1985 Bilden av att socialdemokratin skapar majoriteter i första hand med stöd från vänster tycks stå sig i det gymnasiebeslut som skall fattas senare i vår. Vi menar att de tre reformerna har gemensamt att de i för liten grad har varit kunskapsinriktade. Det har gått att rikta väl underbyggd kritik mot dem, att de har inneburit att kunskapsmålet har prioriterats ned. Dagens debatt förs nu mycket i skuggan av den strid som pågår om gymnasiereformen. I ett av de betänkanden vi behandlar finns en vänsterpartireservation som går tillbaka till beslutet om kommunalisering och de beslut som fattades i höstas om statsbidragssystemet. Kommunaliseringsbeslutet kunde bara genomföras efter en förhandling i riksdagen mellan socialdemokraterna och dåvarande vänsterpartiet kommunisterna. En majoritet skapades genom att socialdemokraterna accepterade ett antal krav från vänsterpartiet. Det innebar bl.a. att statsbidraget skulle förbli oförändrat. Ett annat krav var att klasstorlekarna i mellan och högstadiet skulle minska, så att det aldrig skulle förekomma mer än 25 elever i varje klass. Ett tredje krav var att 300 Vi i folkpartiet varnade då för att dessa löften skulle brytas. Det som sedan har skett har bekräftat att våra varningar var mycket befogade. Dessa 300 milj.kr. återkommer i debatten flera gånger. Pengarna skall bl.a. användas för lokalupprustning. Men i ett av de besparingsförslag som regeringen har lagt fram utgår man från att 300 milj.kr. sparas in på hemspråksundervisningen. Nu återkommer de 300 milj.kr. i den diskussion som nu förs mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Nu skall dessa 300 milj.kr användas för att förbättra den nya gymnasieskolan. Samtidigt framgår det av vänsterpartireservationen i ett av betänkandena att för att uppnå minskningen av klasstorlekarna skulle det egentligen behövas ytterligare 700--800 milj.kr. Sanningen är att regeringen tidigare har föreslagit besparingar på skolan i storleksordningen 1,3 miljarder kronor fram till dess att gymnasiepropositionen lades. Den propositionen innebar, som vi vet, ytterligare besparingar på skolan. Det är för mig obegripligt hur vänsterpartiet på nytt, med tanke på den reservation som finns här om klasstorlekarna och med tanke på de besparingar som man har accepterat med anledning av regeringens förslag om hemspråksundervisningen, vågar ge sig in i uppgörelser med socialdemokraterna om finansieringen av skolan. Jag tycker att dessa löftesbrott är allvarliga. Det skapar bland väljarna det vi brukar kalla för politikerförakt. Men de som är verksamma i skolan, t.ex. lärarna som vi är så beroende av för att nå goda resultat i den verksamhet vi diskuterar, får ett misstroende mot de politiker som ägnar sig åt skolfrågor. Det påverkar verksamheten på ett mycket negativt sätt. Under 80-talet har vi från liberalt håll fört in en del nya element i skoldebatten. Jag brukar påpeka att liberal skolpolitik bygger på de värderingar som vi har anledning att tala mer om nästa år när vi skall fira folkskolans 150-års jubileum. Det är i stor utsträckning samma värderingar om kunskapens betydelse både för hela samhället, för individerna och för jämlikheten i samhället som ligger till grund för vår skolpolitik. Men naturligtvis har de utvecklats. 80-talets debatt om de stora välfärdssystemen har naturligtvis också påverkat vår syn på skolan. Det har visat sig att skolan, liksom flera andra av systemen så som sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen, i alltför hög grad har varit och är producentorienterade i alltför hög grad politikerstyrd och i för liten utsträckning utgått från vad de enskilda individerna som är berörda av systemen tycker och tänker. Detta har lett fram till en del innovationer som vi, ofta tillsammans med moderata samlingspartiet, har drivit. Dessa innovationer finns alla upptagna i reservationer i betänkande 7. Det gäller rätten att välja skola. En generösare attityd gentemot friskolor. En positiv inställning till profilskolor. Tankar om självstyrande skolor. Som ett instrument för att kunna åstadkomma detta skall det finnas ett system med elevpeng. Jag tror att detta pekar hän mot en mera dynamisk elev och föräldratillvänd skola än dagens. Jag är övertygad om att vi på 90-talet kommer att få se en utveckling av det svenska skolsystemet i den riktningen. Det är beklagligt att vi skall behöva så mycket politisk strid om detta. Jag vill i och för sig skjuta in här att de debatter vi har fört om skolan på senare år, och som har varit rätt affekterade, inte enbart är av ondo. Att ett politiskt område i högre grad kommer i fokus för den politiska debatten innebär också att intresset dras till området på olika sätt. Det kan på längre sikt faktiskt vara positivt för området. Med några år eller årtiondens mellanrum mår säkert skolområdet väl av att bli föremål för en mera intensiv politisk debatt. I de avseendet har vi blivit väl bönhörda på senare tid. Det brukar ofta resas en huvudinvändning mot denna vision som vi har skisserat om mera valfrihet. Det är att systemet skulle leda till ökad segregation, dvs. att befolkningsgrupper i högre grad skulle skiktas i skolsystemet. Jag har då och då försökt argumentera emot detta. Jag har med intresse tagit del i en statlig utredning, bil. 26 till Långtidsutredningen med namnet Den offentliga sektorn, ett resonemang om att öka valfriheten på skolområdet. Utredaren, som heter Stefan Fölster, skriver: ''En principiell invändning mot valfrihet är att välutbildade föräldrar är duktigare på att flytta sina barn till de bästa skolorna. Det uppstår därför en segregering där priviligierade elever är överrepresenterade i de bästa skolorna. Detta är dock inte en självklar effekt. Argumentet bortser från att en betydande segregering redan förekommer på flera håll i Sverige till följd av att bostadsområden är segregerade. Under sådana förhållanden är det mycket möjligt att valfrihet minskar segregeringen genom att varje skola kan locka till sig elever från ett större upptagningsområde.'' Stefan Fölster redogör sedan för några internationella erfarenheter, som jag har nämnt i kammaren tidigare, som visar att i vissa fall kan system med valfrihet rent av minska segregationen i skolsystemet. Jag hoppas att denna typ av inlägg gör att de som slentrianmässigt avvisar dessa tankar tar sig ytterligare en funderare. Jag tänkte beröra några av de reservationer som vi har fogade till betänkandena. Moderaterna och folkpartiet tar i en reservation, liksom centern i en annan reservation, upp frågan om fortbildning av lärare, inte minst i religionsämnet. Vi känner stor oro för religionsämnets ställning, både i grundskolan och i gymnasieskolan. Den utvärdering av grundskolan som SÖ har kommit med visar det vi har vetat länge, nämligen att kvaliteten i religionsundervisningen inte är tillräckligt hög. Ämnet har svårt att hävda sig i sitt block, och många lärare är obehöriga. Mot denna bakgrund, och med tanke på ämnets vikt för vårt land, är det enligt min mening alldeles nödvändigt att göra en särskild kvalitetssatsning på religionsämnet, och däri ingår en satsning på lärarfortbildning i religionsämnet. Vi har i ett par reservationer tagit upp möjligheten för svenska gymnasiestuderande att studera utomlands. Jag vill särskilt nämna en reservation i utbildningsutskottets betänkande 6 som handlar om något som heter United World Colleges. Det är en organisation som har några skolor på gymnasienivå runt om i världen där en del svenskar läser varje år. Sedan verksamheten startade 1962 har sammanlagt ca 350 svenska elever genomgått den tvååriga utbildningen. Denna verksamhet åtnjuter ett visst statsstöd, men det är mycket blygsamt. Vi har menat att de resultat vi kan se av denna verksamhet är så goda att det finns all anledning för staten att ge ett något generösare stöd till verksamheten. Vi har i betänkande 7 också en reservation som handlar om gymnasiestudier utomlands, något som jag också anser är en viktig sak. Låt mig till sist säga några ord om detta med friskolor. Den frågan är nu föremål för behandling i utskottet med anledning av skollagspropositionen. Det är beklagligt att vi inte i det sammanhang som vi nu diskuterar har kunnat ena oss om en generösare syn på friskolor. Senast i dag har det återigen skett en demonstration här utanför riksdagshuset av Waldorfelever och deras lärare vilka pekar på den mycket prekära situation som t.ex. Waldorfskolorna befinner sig i. Det beslut som vi nu skall fatta kommer att innebära att ett antal friskolor även i fortsättningen får mycket stora och i vissa fall växande ekonomiska problem. Över huvud taget är det synd att vi behöver ha så många politiska konflikter på detta område. Vi förde för en tid sedan en interpellationsdebatt där skolministern sade att han i skollagspropositionen skulle föreslå ett system där ett godkännande automatiskt ledde till statsbidrag. Men när skollagspropositionen väl kom fanns något sådant förslag inte med. Det är också beklagligt att det överlevnadsbidrag som man även från socialdemokratiskt håll i tidigare debatter har talat om i ganska positiva ordalag också har frusit inne. För några av dessa skolor, framför allt Waldorfskolan i Norrköping, är läget så prekärt att man i stort sett dag för dag får avgöra om skolverksamheten skall drivas vidare eller ej. Utbildningsutskottet har tyvärr misslyckats att hitta en konstruktiv lösning på denna fråga i de betänkanden som vi nu behandlar, men jag hoppas att vi ändå så snart som möjligt kan finna en lösning också på detta område, liksom på flera av de andra områden vi debatterar i dag, som kan öka elevernas och föräldrarnas valfrihet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3 i betänkande 6, reservation 2 i betänkande 7 samt reservation 1 och 2 i betänkande

Herr talman! Vi behandlar i dag i ett sammanhang en hel rad betänkanden från utbildningsutskottet. Jag tänkte därför i detta anförande koncentrera mig på några principiellt viktiga frågor som finns med i dessa betänkanden. En av dessa frågor har Lars Leijonborg redan berört. Det gäller ämnet religionskunskap, vilket är aktuellt också i den nu pågående gymnasiedebatten. Men grunden för detta ämne läggs i grundskolan, och där är det som Lars Leijonborg så riktigt påpekade alldeles uppenbart att det nu finns en hel del brister. Vi har i och för sig känt till dessa tidigare, men det är numera tydligare belagt i den redovisning som nu har skett från det nationella utvärderingsprogrammet som den nuvarande skolöverstyrelsen håller i. Den visar på att det finns uppenbara brister i utbildningen, eller rättare sagt att undervisningen på många ställen och i många fall över huvud taget inte kommer till stånd av det skälet att man saknar behöriga lärare. Många lärare är helt enkelt inte villiga att ta upp ämnet, och de känner sig osäkra inför hur de skall hantera ett sådant häar i och för sig ganska svårt ämne. Av detta skäl har vi i år i vår motion, som nu har resulterat i en reservation, krävt att det görs särskilda fortbildningsinsatser just för religionskunskapslärarna. Nu har utskottets majoritet avstyrkt detta. Då måste man naturligtvis ställa sig frågan, som jag riktar till Ewa Hedkvist Petersen som skall föra utskottsmajoritetens talan. Utskottsmajoriteten avstyrker de förslag om konkreta åtgärder som vi framfört. Jag utgår ifrån att man inte tänker nöja sig med sakernas tillstånd, dvs. att dessa lektioner som borde äga rum inte kommer till stånd. Den fråga vi väntar svar på eftersom man avvisar våra förslag, är:. Vad avser utskottsmajoriteten i stället göra för detta ämne? Den andra frågeställning jag tänker beröra gäller hemspråksundervisningen, och det kommer jag att göra på så sätt att det också utgör en röstförklaring. I årets budgetproposition möttes vi av ett par ganska stora besparingar. Den ena gällde hemspråksundervisningen i skolan och den andra grundvuxundervisningen inom Komvux. Man blir nästan varje gång lika förvånad när det redovisas besparingsförslag från den socialdemokratiska regeringen. De riktar sig alltid så klart och tydligt mot de allra svagaste grupperna inom skolan. Detta har vi upplevt under en följd av år, och så var det också den här gången. Vår inställning i centerpartiet är att vi inte vill ha några besparingar över huvud taget när det gäller skolväsendet. Man behöver väl de resurser man har och oftast mer därtill. Vi är alltså emot besparingen som sådan. Vi är också emot den inriktning som denna besparing har mot hemspråksundervisningen. På det sätt som den är utformad och den omfattning som den har är det ett förödande slag mot hemspråksundervisningen. Praktiskt taget hela hemspråksundervisningsresursen skulle komma att sopas bort på detta sätt. Vi hade naturligtvis samma invändningar mot grundvuxbesparingen. Nu visade det sig dess värre inte vara möjligt att stoppa denna besparing i utskottet eftersom det fanns en majoritet som bestod av socialdemokrater, folkpartiet och moderaterna som tillstyrkte besparingsbeloppen som sådana. I det läget valde vi att i stället försöka påverka sättet på vilket besparingen genomförs. Förutom att det är förödande för hemspråksundervisningen som sådan, föreslog man att den här besparingen skulle genomföras på ett principiellt vidrigt sätt. Sent i höstas strax före jul fattade vi beslut här i kammaren med anledning av den s.k. ansvarspropositionen om det nya statsbidragssystem som skall gälla från den 1 juli i år. Riksdagen markerade mycket klart och tydligt att det nu är slut med statens detaljstyrning. Nu handlar det om ett generellt finansiellt stöd till skolans verksamhet där staten bidrar med pengarna men därutöver överlåter till kommunerna att själva fatta beslut om sin organisation, de prioriteringar man vill göra och de eventuella besparingar som kan göras i en eller annan verksamhet. Det är då naturligtvis alldeles omöjligt att som regeringen nu föreslår gå in och säga att man i detta generella system helt plötsligt skulle göra en riktad besparing mot hemspråksundervisningen. Eftersom detta egentligen var så omöjligt lyckades vi övertala utskottets övriga ledamöter att man inte kunde göra på detta sätt. Denna besparing byttes då ut mot en generell besparing som tas från det generella bidraget. Det är i och för sig illa nog. Men av två onda ting väljer man det minst onda. Av detta skäl har vi nu när vi lyckats komma så här långt inte reserverat oss mot beslutet men väl avgivit ett särskilt yttrande där vi redovisat våra ståndpunkter. Det är den som utgör vår röstförklaring i den här delen. Man kan se på vad detta förslag egentligen innebär. Det handlar om 355 milj.kr. som drabbar skolväsendet i form av en besparing, dvs. en generell besparing på 355 milj.kr. Det är att notera att detta är vida mer än de 330 milj.kr. som debatten kring gymnasieskolan har handlat om den senaste tiden. Ändå är det fråga om precis samma sorts pengar. Det är samma myntslag vi talar om, kronor och ören, eller om man så vill miljoner kronor. Besparingen eller besparingarna om de genomförs drabbar precis samma sektorsanslag, och de får exakt samma effekt för de kommuner som skall driva skolväsendet. Icke heller det som nu kallas för en besparing på gymnasieskolan är på något sätt specialdestinerat till någon viss bestämd verksamhet, utan det är en del av sektorsbidraget. Men inte har man sett några upprörda ledare i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet kring de pengarna. Inte heller har man sett Lars Gyllensten skriva några helsidesartiklar om den besparingen, även om den nu alltså är större än den som har varit aktuell när det gäller gymnasieskolan. För att undvika missförstånd är det väl lika bra att jag redan nu säger att självklart är vi emot den besparingen också. Sådan är då bakgrunden till den här diskussionen om hemspråket. Sedan tyckte vi nog själva att vi var framgångsrika därutöver. Det blev alltså inte bara på det sättet att hemspråksbesparingen byttes ut mot en generell besparing, utan utskottet upprepar också sitt ställningstagande från 1988, när den här frågan senast var aktuell. Utskottet talar återigen om att man tycker att det är viktigt med aktiv tvåspråkighet, att det är bra att många elever i skolan har ett andra språk med sig i form av sitt hemspråk, att det är bra för landet med den naturliga tvåspråkigheten, inte minst i den tid av internationalisering som vi lever i. Dessutom markerade utskottet ytterligare en gång att det är självklart att hemspråksundervisningen skall ha likvärdiga arbetsvillkor med andra ämnen i skolan. Detta har alltså ett enigt utskott uttalat, återigen. Då blir man naturligtvis förvånad, när man sedan upptäcker att i den skollagsproposition som vi snart skall behandla kommer förslag om att hemspråksundervisning skall kunna förläggas till lördagar. Utskottet har i samband med en motion som väckts redan nu om den här frågan också haft synpunkter.

Det vore väldigt bra om Ewa Hedkvist kunde ge ett klart besked i den frågan, för det skulle underlätta den fortsatta hanteringen av skollagspropositionen. Den tredje frågan som jag skall beröra har också de föregående talarna varit inne på, och det är statsbidragen till de fristående skolorna.

Resurser skall då fördelas till skolenheterna efter behov. Deras behov kan ju variera högst avsevärt, inte bara beroende på skillnader i elevantal utan också på många andra skillnader i de förutsättningar som gäller för skolverksamheten. Om man hanterar den här frågan på det viset, skapar man på ett ganska naturligt sätt den ytterligare förutsättning som krävs för att man skall kunna hävda att de fristående skolorna arbetar på likvärdiga villkor, dvs. det blir då naturligt att kommunen, när den fördelar sina resurser, också fördelar resurser som svarar mot de kommunala kostnaderna i skolan. Det är väl alldeles självklart att elever också i fristående skolor skall ha tillgång på likvärdiga villkor till skolmåltider, skolskjutsar, skolhälsovård, läromedel, lokaler osv. Med det vi har föreslagit skulle det vara fullt möjligt att lösa den här frågan på ett mycket enkelt sätt. Vi kommer att få anledning att återkomma till de fristående skolornas och då framför allt waldorfskolornas behov av överlevnadsstöd. Vi hade som många andra förväntat oss att det skulle finnas någonting om detta i den kompletteringsproposition som vi nu har tagit del av, men såvitt vi har kunnat finna finns det inte någon som helst antydan där. Det kommer att ge oss anledning att återkomma till frågan redan under den här riksdagsperioden. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 10 i betänkande 6 och till reservation 4 i betänkande 9. Naturligtvis står vi som parti bakom alla de övriga reservationer som inte här är särskilt nämnda.

Herr talman! Björn Samuelson säger att vi ägnar oss åt politisk retorik. Vem gör inte det om inte Plötsligt ömmar Björn Samuelson för de fristående skolorna. Varför har ni då inte några förslag om ökningar eller varför har ni inte kommit med några förbättringar för de fristående skolorna? Vi kräver ett statsbidrag som är lika för elever i fristående skolor och elever i det allmänna skolväsendet. Sedan talar Björn Samuelson om vår reservation när det gäller ämnesinriktad fortbildning. Han säger att det redan är beslutat om detta. Var någonstans är det beslutat att lärarna skall få ett erbjudande om 20 poängs fortbildning åtminstone vart tionde år, Björn Samuelson? Jag håller med om att det borde vara åtminstone vart femte år, och det får väl vara en målsättning på sikt. Vi föreslår här en fortbildning på 20 poäng minst vart tionde år och det skall vara en ämnesinriktad fortbildning, eftersom lärarna behöver detta. Det visar den nationella utvärdering som har gjorts, och detta gäller inte minst för ämnet religionskunskap på mellanstadiet. Det är klart att ett parti som har medverkat till en försämring av grundskollärarutbildningen inte vill förstå behovet av en ämnesinriktad fortbildning. Detta torde vara det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön i fråga om det inre arbetet i skolan. Björn Samuelson talade sedan om stimulansbidrag till exempelvis lokaler. Åk ut i landet, Björn Samuelson, och titta på skolorna i de kommuner som har satsat på en utrustning av dem! Dessa skolor är väldigt fina, och det är många kommuner ute i landet som har genomfört en sådan upprustning. I storstäderna har man däremot i många fall mycket sorgligt försummat sina skolor. Jag är helt övertygad om att en satsning på lärarnas fortbildning mycket bättre skulle bidra till att förbättra skolans arbetsmiljö över hela landet, och framför allt skulle det bidra till att förstärka undervisningen. Det skulle förstärka både lärarnas status och själva undervisningen, och det skulle därmed förbättra elevernas kunskaper och färdigheter.

Herr talman! Benämningen fristående skolor är i och för sig litet märklig, eftersom den skulle innebära att alla andra skolor på något sätt inte skulle vara fria. Av de nedskärningar som jag räknade upp -- och jag tog inte med allihop, jag lovar att jag inte gjorde det -- är det, Ann-Cathrine Haglund, ni som har biträtt de allra flesta. Det är klart att det påverkar möjligheten att ge substantiella medel till drift av skolan och också till de s.k. fristående skolorna. Vi har när det gäller de fristående skolorna också föreslagit att de skulle kunna ingå i den kommunala skolorganisationen, men det var ju ni inte ett dugg intresserade av. Inte ett dugg! Vad jag vände mig emot vad gäller fortbildningen är att ni nu försöker göra ett nummer av att fortbildningen inte skulle vara ämnesinriktad. Det finns faktiskt ett riksdagsbeslut om det. Jag kommer inte ihåg i vilket betänkande det tas upp, men om jag hade tid på mig skulle jag naturligtvis kunna leta fram det ganska så snabbt. Det finns ett sådant beslut, och er reservation slår därför in öppna dörrar. Pengarna till förbättringar av arbetsmiljön i skolan är nödvändiga, och de skall ses som en uppmuntran till dem som inte har haft råd och inte har kunnat lösa frågan om arbetsmiljön i skolan. Vi måste komma ihåg en sak, nämligen att vi har skolplikt i Sverige. Mot en plikt måste enligt min uppfattning vissa rättigheter svara. En av de rättigheterna måste vara att jag skall kunna släppa iväg mina barn till skolan utan att de för den skull skall behöva riskera att drabbas av allergier. Jag tror dessutom att lärarna redan nu har en så pass hög grundkunskapsnivå att stå på att de klarar sig ett tag, fram till dess att vi har rättat till de sämsta miljöerna i skolan. De argument som jag lade fram mot valfriheten, Kommunerna är inte likadana runt omkring i Sverige. Vi bor inte likadant, vi lever inte i samma miljö, och vi lever gudskelov inte alla med en utslätad liberal lika erfarenhet. Våra barn är definitivt inte heller tomma påsar när de kommer till skolan. Jag tror att den skola vi har i dag i huvudsak är en bra skola för svenska barn. De behöver alltså inte söka sig till något annat kvarter.
Herr talman! Jag kan hålla med Björn Samuelson om en sak, nämligen att benämningen ''fristående skolor'' kanske inte är den allra bästa. Egentligen borde det heta ''fria skolor'', eftersom det är vad de skall vara. De skall vara fria, och de skall vara förenade med en valfrihet på så sätt att föräldrar och elever kan välja dem. Det, Björn Samuelson, står inte ni för. Jag håller helt med Lars Leijonborg om att Björn Samuelson ger en sned bild av nedskärningarna. Men samtidigt är det ju faktiskt så att vi internationellt sett satsar mycket på skolan. Problemet är att vi inte satsar på rätt saker. Vi satsar på en väldig massa saker runt undervisningen och för litet på det som är skolans huvuduppgift, nämligen kunskaper, färdigheter, undervisning och sådant som stärker lärarnas kunnande så att de kan ge en bra undervisning till sina elever. Det är klart att vi skall ha en bra arbetsmiljö i skolan. Självfallet skall vi ha en bra arbetsmiljö där precis som på andra ställen, och självfallet skall vi inte ha en arbetsmiljö som ger upphov till exempelvis allergier. Vi anser att detta är kommunernas ansvar och att det viktiga är att stärka lärarnas möjligheter att vara bra lärare och bedriva bra undervisning. För att detta skall bli möjligt behöver de för det första en bra lärarutbildning som i större utsträckning än grundskollärarutbildningen bygger på ämnen och för det andra en ämnesinriktad fortbildning. Jag vill återigen erinra om vad som kommit fram genom den nationella utvärderingen. Det visade sig där att vissa ämnen skjuts åt sidan i den s.k. blockundervisningen. Lärarna säger som förklaring att det är svårt att t.ex. undervisa i religionskunskap. Man känner sig osäker och har för dåliga kunskaper. Dessutom har vi många obehöriga lärare. Att fortbildningen behöver vara ämnesinriktad finns alltså klart bestyrkt på många sätt och på många håll.

Herr talman! Jag har nästan svårt att hålla mig för skratt efter den debatt som har förts. Men nu skall jag väcka Larz Johansson. Vissa säger ''fru Haglund'', och jag borde kanske säga ''herr Så till frågan om hemspråksundervisningen. Visst lyckades vi förhindra att just hemspråksundervisningen drogs in, men jag tycker att Larz Johansson ''bröstar sig'' och tar åt sig äran av det. Inte lade han tillbaka några 300 milj.kr. i påsen! Det är allvarligt att det inte gjordes. Vi har fått tillbaka det som en rekyl, och för det anklagar jag socialdemokraterna med Ewa Hedkvist I skollagen sägs att hemspråksundervisningen kan förläggas till lördagar. Vad händer då ute i kommunerna? Jo, signalerna därom har gått ut till dem. Föräldrarna får brev hemskickade med en förfrågan om de kan tänka sig att dottern och sonen går i en skola där eller där på lördagar. Hemspråksundervisningen skall alltså förläggas till lördagar och långt bort från den närmaste skolan. Man kan fråga sig vad som menas med likvärdiga villkor. Mycket riktigt har vi bombarderats av brev, inte bara från lärare på fältet som har påvisat lösningar. Dessa går ut på att de vill vidareutbilda sig och gärna undervisa i två ämnen så att de kan vara på en och samma skola. De vill också ha hemspråksundervisningen på skoltid, vilket gör att det hela fungerar bättre. Dessutom anser de att hemspråksundervisningen kan samordnas med studiehandledning och undervisning i svenska etapp 2. Forskare har sagt att det är otroligt viktigt att ha tillgång till sitt eget modersmål för att kunna ha en egen identitet när man som invandrarbarn kommer till ett nytt land. Så visst har språket en enorm betydelse för den egna utvecklingen och möjligheterna att gå ut i världen. Jag tyckte att Björn Samuelson uttryckte det på ett mycket fint sätt när han sade att det behövs undervisning i olika språk men att man inte fick glömma dem som går i särskola. Vi i miljöpartiet har sagt att vi vill satsa speciellt på hörselskadade och döva. Vi vill satsa 3 milj.kr. på framställning av video och personalförstärkning. Det är ett sätt för de hörselskadade och döva att förmedla sig med omvärlden. Björn Samuelson talar gärna om konkurrens. Alla har säkert följt den senaste serien i pressen om olika skolsystem i i-länder, t.ex. i Japan och Frankrike. Vad jag tycker bör framhållas i denna debatt är skillnader i traditioner och kulturer samt naturligtvis skillnader i ideologier. Vilka kunskaper är viktiga att ha med sig när man lämnar skolan och går ut i samhället och världen? När moderaterna talar om att våra skolor är så mycket dyrare än skolorna i andra i-länder, så finns det anledning att fråga vad som skiljer länderna och skolorna åt. I Japan är utslagningen enorm. Eleverna måste studera och förkovra sig på sin fritid för att klara sig i konkurrensen. Det får de göra med föräldrarnas goda minne och stora hål i plånboken. Utslagningen är stor och självmordsfrekvensen hög. Är det den skolan vi eftersträvar i Sverige? Knappast. I Frankrike är kraven på eleverna redan i låg ålder mycket hårda. Lärarna får undervisa ända upp till 28 barn i tre till fyraårsåldern. Naturligtvis är skälen ekonomiska. På högstadienivå talar man om att traditionerna är svåra att förändra liksom det är svårt att reformera systemet. Skolan är ur takt med tiden. I vissa andra länder förekommer också mycket rigida krav och höga betygskrav. Det gör att 10 % av eleverna lämnar högstadiet eller tvingas gå om årskurser både där och i gymnasiet. Men de har ingen folkskola att återvända till. När de har gått om tillräckligt många gånger får de helt enkelt lämna grundskolan utan att ha fullföljt den. Därefter väntar arbetslöshet. Är det den konkurrensskolan med utslagning som vi vill ha? I miljöpartiets skola är eleven delaktig i skolans inre liv och även utanför skolan, i samhället. Man tar in verkligheten i klassrummet. Vi vill betona betydelsen av självstyrande skolor där eleverna lär sig att lösa problem, där verkligheten tas in i skolan, där man betonar de existentiella frågorna, där eleverna är med om problemlösningar och får arbeta aktivt och praktiskt för att lösa problemen. De får också gå med i internationella projekt och göra olika saker. Jag tänker på den här killen som fick ett miljöpris för att han hade jobbat med att rädda skogen i Costa Rica, barnens regnskog. Det är sådant vi skall stimulera. Det handlar ju om barnens framtid och överlevnad. Därmed kommer jag direkt in på frågan om överlevnadsbidragen för Waldorfskolorna. Ja, visst, eleverna har i dag på nytt stått utanför riksdagshuset. Det börjar bli för många repriser här. Nästan alla partier har sagt ja till att stödja Waldorfskolorna. Jag tycker även att Montessoriskolorna är mycket bra. De som har varit mest njugga är vänsterpartiet. Man har inte någonsin sagt att man ekonomiskt vill stödja dessa skolor. Om de inte får ekonomiskt stöd kan de inte heller överleva. Att bara inordna dem i ett system räcker inte. Man säger att vi vill decentralisera och frågar varför vi inte vill göra det nu i samband med framläggandet av gymnasiepropositionen och införandet av kommunaliseringen på skolans område. Men vi vill inte decentralisera om inte pengarna följer med. Det är vad det handlar om. Verktygen måste finnas. Nu har vi chansen, Ewa Hedkvist Petersen, att stödja dessa skolor i och med denna kompletteringsproposition. Det saknas akut drygt 20 milj.kr. Om miljöpartiet, folkpartiet, centern och moderaterna väcker en motion om mer bidrag till fristående skolor, hur ställer sig då socialdemokraterna? Socialdemokraterna har i sitt eget Program 87 sagt att de är positiva till fristående skolor, som stimulerar förnyelsearbetet och därmed mångfalden i skolorna. Kommer ni att ge ert stöd till en sådan motion? Helge Hagberg har sagt att vi skall ta det lugnt, därför att överlevnadsbidragen kommer i särskild ordning. Men ännu har inget hänt. Den 1 maj kan 200 barn i Norrköping stå utan skola och lärare. Jag förstår inte varför vänstern har en så njugg inställning till dessa skolor. Det är ju ofta de elever som har havererat i den vanliga skolan som finner sig till rätta och mår bra av att gå i Waldorfskolan. Jag vet också att många barn till föräldrar som är vänsterpartister går i dessa skolor. Vad vill vi då lära barnen i skolan? Jo, vi vill lära dem sådant som de har nytta av när de går ut i livet. I skolan skall de lära för livet. Vi vill ge dem verktygen för att kunna göra det. Det kräver en annan handledning från läraren och ett annat förhållningssätt till skolarbete. Förutom mod och kreativt tänkande hos läraren kräver det också fortbildning. Jag håller med Ann-Cathrine Haglund om att fortbildning behövs. Förutom fortbildning vart sjunde år har vi också sagt att lärare skall ges möjlighet att praktisera inom annan verksamhet. Det står så vackert att skolan skall lära för livet, men ofta dödar vi kreativiteten i skolan. Det är inte personligheten, tänkandet och intellektet hos barnen som vi utvecklar. Vi vill framhålla att professor Martin Bergströms analyser stämmer överens med våra idéer om hur barnens förmåga skall tas till vara. Han är den professor som studerar hjärnans funktioner. Han säger att vi inte skall knuffa in sexåringarna i den skola som vi har i Sverige. Han menar att det är att förstöra deras kreativa tänkande, att indoktrinera dem, låsa dem och hämma deras utveckling. Hjärnan är nämligen inte tillräckligt utvecklad i den åldern. Han säger också att skolstarten egentligen bör skjutas upp till dess barnet fyllt åtta år. Det är en av anledningarna till att vi efterlyser en annan utbildning. Lärare och förskollärare bör integrera sin verksamhet och arbeta mer intimt tillsammans. Det sker redan i dag på många skolor och fungerar bra. Men där finns oftast lokalerna nära varandra. Det är pedagogiken och metodiken som skall anpassas till barnet, och barnet skall inte ''pressas'' in i en skola. Vi är alltså definitivt motståndare till en skolstart vid sex års ålder. Vi har också arbetat för att höja hemspråksundervisningen. I det framlagda chockartade krispaketet leker man med dessa allvarliga saker som brickor i ett spel, och det tycker jag är allvarligt. Det undergräver tron på politiker och tron på att de verkligen vill barnens bästa i skolan. Jag skall säga några ord om de förslag som vi fortfarande yrkar bifall till. Vi anser att vi skall ha två olika typer av statsbidrag. Det ena är en elevpeng som följer eleven, och det andra är ett generellt bidrag som tar hänsyn till kommunernas struktur: antalet barn, familjestruktur, invandrartäthet, antalet barn med hemspråksundervisning, åldersstruktur, glesbygdskaraktär osv. Vi anser att dessa strukturskillnader bör kompenseras. Det är nödvändigt att vi har ett sådant statsbidrag som går ned direkt på skolorna till de självstyrande grupper som vi vill ha. I dessa skall barnen vara delaktiga tillsammans med föräldrarna när de är yngre. När barnen blir äldre är det de själva och personalen som skall styra skolan. Vi anser att det generella bidraget till miljöförbättrande åtgärder skall kunna användas för att kompensera dem som redan tidigare har gjort insatser för att förbättra miljöni skolan. Vi vet att underhållet av skolorna i storstäderna är under all kritik. Man kan fråga sig varför de som dragit ut på tiden med underhållet skall premieras. Vi vill alltså försöka kompensera dem som redan gjort insatser. Att det skulle vara en nyhet att arbetsmiljön i skolorna är dålig kan jag inte förstå. Det var många år sedan vi försökte göra det möjligt att andas i skolorna. I en skola i min hemkommun lyckades man riva bort en planka och upptäckte då att det fanns ett ventilationssystem. Plankan hade satts dit därför att det blev så kallt på vintern. Man hade också tagit bort handtagen på fönstren, så att dessa inte gick att öppna. Efter tio minuter i skolsalen hade barnen huvudvärk. Det är alltså inte bara i Sundsvall som det är dålig luft i skolorna, utan det är utbrett över hela Sverige. T.o.m. i nya skolor har man lyckats bygga så dåliga ventilationssystem, att det i det ena hörnet är så kallt att man fryser när man sitter där, medan det andra hörnet är utsatt för mögel. Vi vill också stödja fristående skolor. Vi hoppas att vänsterpartiet och även socialdemokraterna ställer upp på det när vi återkommer till behandling av kompletteringspropositionen. Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet nr 6, till reservationerna 8 och 13 i betänkandet nr 7 och till reservation 3 i betänkandet nr 9.

Herr talman! Det här var nästan den värsta svartmålning jag på länge hört i den här kammaren av den svenska skolan. Jag har en helt annan erfarenhet av det som i dag görs inom det allmänna skolväsendet. Det görs varje dag pedagogiska utvecklingsinsatser, och man gör varje timme nya erfarenheter i det svenska skolväsendet. Visst finns det problem. Ett problem är att kommunikationskanalerna mellan de vanliga skolorna inte är så väl utbyggda, att skolorna på ett bra sätt kan delge varandra sina erfarenheter, framgångar och misslyckanden. Vi har i riksdagen lagt fram förslag om insatser på detta område, men dessa har miljöpartiet valt att inte stödja. Jag skall göra ett citat ur reservation 3 till betänkandet nr 9, en reservation som är undertecknad bl.a. av Eva Goe s. Där står det om fritt val av skola: ''Ett fritt val av skola skulle som en positiv bieffekt innebära en stimulans för utbildningsanordnarna att göra resp. skola så bra som möjligt.'' -- Men är det inte så i dag i det allmänna skolväsendet? Detta är ett tecken på att miljöpartiet vill ha in mer konkurrens i skolan. Vad är då konkurrens? Om man har konkurrens måste man tala om att det handlar om att tävla om att erbjuda och tävla om att tillgå. Då måste man i nästa andetag tala om att en del vinner och andra förlorar i den första delen där det handlar om att erbjuda. En del vinner och en del förlorar också i den andra delen där det handlar om att tillgå. Vad är det för moralisk--etisk ståndpunkt? Och hur stämmer denna ståndpunkt med miljöpartiets allmänna tal om balans och harmoni? Jag är i och för sig inte förvånad att det hoppar ut sådana grodor ur miljöpartiets olika förslag.

Herr talman! Menar Larz Johansson att inga andra partier hade några bekymmer när förslaget om en besparing på 300 milj.kr. lades fram. Jag tror att alla försökte finna lösningar, men 300 milj.kr. tar man kanske inte fram helt plötsligt ur rockärmen. Jag har ett minne av att centern hade föreslagit att dessa 300 milj.kr. skulle gå tillbaka, något som inte blev fallet. Vi hade föreslagit att åtminstone 150 milj.kr. skulle kunna fås tillbaka. Sedan höjde vi detta till 300 milj.kr. Visst var det okej att vi fick fram en bra skrivning. Men sedan kan man fråga sig vad denna skrivning resulterade i. Det såg väldigt bra ut på papperet, och alla hemspråkslärare var mycket nöjda när de fick veta att de nu minsann skulle bli likabehandlade. Jag erkänner att det var det bästa som då kunde hända att vi åtminstone kunde rädda dem som var direkt utpekade som dem på vilka det skulle göras besparingar. Sedan jag kom in i riksdagen har det aldrig tidigare hänt att man på detta sätt pekat ut någon speciell grupp när det gäller besparingar. Jag förstår inte vad Björn Samuelson talar om. Det finns mycket som är bra i det allmänna skolväsendet. Man kan jobba med Montessoripedagogik och annat, och det har jag aldrig motsatt mig. Men jag tycker att de fristående skolorna såsom i dag bör få finnas vid sidan av det vanliga skolväsendet, skall leva vidare och vara en stimulans. De vill ha det som i dag, och de vill inte inordnas i det kommunala skolväsendet. Den dag som de säger att de vill göra det -- ja, okej, då får de väl göra det. Alla barn har rätt enligt FNs stadgar att få utbildning. Föräldrarna har rätt att välja den. Då skall de också ha samma statsbidrag som de övriga eleverna i Sverige. Jag är själv mellanstadielärare och tycker att det finns skolor som fungerar mycket bra, så här slås det in öppna dörrar.

Herr talman! Eva Goe s sade att vi fick in en tjusig skrivning i utskottsbetänkandet. Sedan fortsatte hon med att fråga vad den resulterar i. För det första skall jag tala om för Eva Goe s att det är exakt samma formulering som utbildningsutskottet använde år 1988. Den hittade vi på själva innan Eva Goe s hade kommit in i riksdagen. Om för det andra samma utskottsledamöter som nu högtidligt har skrivit under ett betänkande där man säger att hemspråksundervisning skall ha samma arbetsvillkor som andra ämnen i skolan, resulterar det i att utskottet också avvisar förslag om hemspråksundervisning på lördagar. Så enkelt är det Eva Goe s, om man är konsekvent i sin politik.
Herr talman! Jag vidhåller att Eva Goe s hade en målning av den svenska skolan i sitt huvudanförande som inte innebär att hon hade särskilt många nyanser på sin färgskala, om jag uttrycker mig litet milt. Jag vände mig emot vad som står i reservation nr 3, Goe s undertecknat följande: ''Ett fritt val av skola skulle som en positiv bieffekt innebära en stimulans för utbildningsanordnarna att göra resp. skola så bra som möjligt.'' Jag trodde att Eva Goe s skulle nappa på den krok som jag lade ut. En ansvarskännande politiker får nämligen aldrig ha ambition att de som nu är verksamma i skolan skall göra den så bra som möjligt och att detta skall vara en bieffekt. Det skall vara en huvudsaklig arbetsuppgift för lärarna och skolledarna osv. De skall varje dag ha som ambition att göra skolan så bra som möjligt för alla elever.
Herr talman! Ja, Björn Samuelson jag håller verkligen med om det sista. Varje dag skall man tänka på barnens bästa. För personalen, eleverna och skolledarna skall det viktigaste var att man har ett bra arbetsklimat i skolan. Björn Samuelson måste ha hängt upp sig ordenligt på ordet ''bieffekt''. Vi vill ha en grön nyans, om vi skall prata om kulörer, som förbereder eleven för det som händer när man slutat skolan. Man skall ha ett bra verktyg med sig när man kommer ut i livet, där man kan möta de ekologiska problem som finns i världen och det globala medmänskliga perspektiv som man då råkar ut för. Jag kan hålla med om att i stället för bieffekt skulle jag vilja uppgradera och fråga vad som är positivt med Waldorfskolan. Jo, det är inte bara innehållet utan många gånger t.o.m. utseendet. Man bygger sina egna skolhus med egen arkitektur. Man utvecklar barnen och deras utvecklingsstadier på ett annat sätt genom att man i så väl arkitektur som själva uppläggningen av bebyggelsen har barnen med sig. De lär sig ett annat tänkande. De är med i en process och i en praktisk verklighet. Jag tycker att det är fel att använda ordet bieffekt. Det är nog en huvudsak. Larz Johansson talade om den tjusiga skrivningen. Är det konsekvent skall förslaget till skollag dras tillbaka, så att man kan ha hemspråksundervisning på lördagar. Det håller jag också med om. Sedan tycker jag att ni skall sluta insinuera om vad som händer efter valet och om huruvida jag skall sitta i kommunfullmäktige eller i riksdagen. Jag står för övrigt inte på kommunfullmäktigelisten i Härnösand eftersom jag har avsagt mig att stå på flera platser.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen sade bl.a. att jag höll valtal här. Jag tycker nog i så fall en del av hennes inlägg kunde betäknas på samma sätt. Jag fick en känsla av att hon när hon talade här åtminstone delvis använde ett material som hon har förberätt för nästa onsdag, den 1 maj. Det gäller t.ex. när hon kommer in på risken för besparingar i skolan, om man skulle sänka skattetrycket. Det är väl ändå ett ganska minerat område för en socialdemokrat att ta upp. Ni har ju lovat att inte spara på skolan, men sparar stora belopp ändå. När det gäller den miljard som jag har nämnt är min argumentering mycket enkel: Regeringen har själv angivit denna miljard som en besparing i vissa sammanhang. Jag menar att man då måste göra det också i andra sammanhang. Mera sofistikerad än så är inte min argumentation på den punkten. Det må vara hur tekniskt som helst, men i krispaket i höstas var pengarna tydligt och klart angivna som en besparing, som av målgruppen då skulle tas som något positivt. Men inför skolans folk vill man inte låtsats om den besparingen. Ewa Hedkvist Petersen tar sedan i samma sammanhang brösttoner när det gäller arbetsmiljöfrågorna och undrar om inte folkpartiet tycker att också eleverna också skall ha en god arbetsmiljö osv. Jag vill anföra två argument. För det första: Kommunerna har haft ansvaret för skollokalerna i årtionden. Hösten 1989 överlämnade ni hela ansvaret för skolan till kommunerna. Varför gjorde ni det, om de så komplett hade missköt det som de redan hade ansvar för? För det andra: Om de 300 miljonerna är räddningen för arbetsmiljön, varför tar ni i så fall nu 300 miljoner ur samma påse för en besparing i år? Hela denna argumentation är ett moras, som jag inte tror att någon socialdemokrat kan klara sig ur och som definitivt inte berättigar ill sådana brösttoner som de som framfördes här. När det gäller valfriheten tycker jag att Ewa Hedkvist Petersen förde ett intressant resonemang, som vi borde ha tid att reda ut, vilket vi tyvärr inte har. När två elever vill gå i samma skola och det bara finns en plats kvar, vem har då företräde? Det är en intressant fråga, som det inte går att svara enkelt på, men regeringen menar att den som bor närmast alltid har företräde. Vi menar att det inte är fullt så enkelt. I vissa fall kan det vara lämpligare att den andra sökanden får platsen. Men sanningen är ju att det är ni som har tagit ställning i den frågan, medan vi menar att den måste prövas från fall till fall.

Herr talman! Det program som moderaterna har lagt fram för Sverige och Sveriges ekonomi garanterar att man kan öka satsningarna på skola och utbildning i Sverige. Det är en förutsättning för att vi skall kunna ha en bra skolpolitik. Med den socialdemokratiska politiken blir den svenska ekonomin allt sämre. Den socialdemokratiska politiken är ett hot även mot skolan i det avseendet. Ewa Hedkvist Petersen säger att regeringen har reformvilja och att regeringen är glad för det. Men sanningen är att många verksamma i skolorna i dag är bekymrade och oroade. Inte minst de som kontaktar oss politiker och de brev som skrivs till oss visar på detta. Gymnasiefrågan är ett exempel. Förändringarna på lågstadiet är ett annat exempel. Visst har regeringen en reformvilja och ändrar i organisationen. Men regeringen tar mål och innehållsfrågor sist. Det logiska vore att i förändringar av grundskolan och gymnasieskolan först tala om vad målet är. Vad skall skolan ägna sig åt? Vad är skolans huvuduppgift? Hur skall innehållet vara? Vad är det vi vill ha ut av den svenska grundskolan? Men det gör inte socialdemokraterna, och det är därför som alla är så bekymrade. Socialdemokraterna ändrar i organisationen först. Det centrala är att kunna lyfta fram skolans huvuduppgift, dvs. att ge kunskaper och färdigheter. Ewa Hedkvist Petersen förstår inte det. Det är därför Ewa Hedkvist Petersen inte förstår reservation nr 8 i betänkande 6 som handlar om vissa åtgärder för att förbättra tillgången på lärare. Vi moderater säger att som förutsättning för all utbildning av lärare måste gälla att utbildningen skall inriktas på lärarnas kunskapsförmedlande roll. Det är det som är grunden för vår syn på lärarutbildning, på fortbildning och på åtgärder för att förbättra tillgången på lärare i form av extra rekryteringsåtgärder av olika slag. Vi moderater vill lyfta fram skolans huvuduppgift, nämligen att ge kunskaper och färdigheter. Lärarna måste ha en utbildning som gör dem rustade för detta. Ewa Hedkvist Petersen ställer frågan om inte barnens arbetsmiljö är viktig. Skall barn ha sämre arbetsmiljö än vuxna? Självfallet skall barnen inte ha sämre arbetsmiljö. Hur kan Ewa Hedkvist Petersen över huvud taget ställa en sådan fråga? Det är kommunens ansvar att se till att skolmiljön är bra. Det är kommunens ansvar att se till att t.ex. lokalerna är bra. Kommunen måste se till att barnen inte har sämre arbetsmiljö än de vuxna.

Herr talman! Jag vill upprepa den fråga jag ställde tidigare. Om Ewa Hedkvist Petersen menar allvar att socialdemokraterna månar om de små och dem som har problem med skolan -- dit räknar jag invandrarbarn -- kommer socialdemokraterna att ställa sig bakom ett obligatorium att anordna hemspråksundervisning för alla dessa barn? Vidare har vi miljöpartiets syn på skolan. Jag har redogjort för att skolan skall vara levande, och verkligheten skall komma in i skolan. Det är många skolor som klarar det. Men lärarna mår inte bra av den s.k. reformering som sker. Trots att lärarna på grundskolan har fått höjda löner mår de inte bra. Det beror på att det har blivit en otrivsel på skolorna. Verkligheten finns där. Det måste även Ewa Hedkvist Petersen ha stött på. Jag vill inte försöka påstå att det är bara är jag som är på skolorna. Jag vet att även ni socialdemokrater är där. Jag vet att det var jobbigt för den som representerade socialdemokraterna i dag att svara på alla dessa frågor från trettiotalet lärare vid en utfrågning. Vi i miljöpartiet ser att Ewa Hedkvist Petersen vill ha en annan typ av organisation för att kunna förverkliga målen för att få ett annat arbetsklimat och en annan arbetsglädje. Organisationen stämmer väl med hur det är på Waldorfskolor. Där är föräldrarna med i skolverksamheten. Skolan är självstyrande med budgetansvar. Det finns inflytande i skolans arbete. Den största tonvikten läggs vid undersökande arbetssätt, skapande verksamhet och praktisk träning. Det väsentliga är att utgå från varje enskild elev. Likvärdigheten ligger inte i att lära elever samma sak. Det är en sak att lära ut, men tolkningarna är ju olika. Det viktiga är inlärningen. Vad är eleven och barnet moget att ta emot? Vad lyckas eleven lära sig? Upplevelse, inlevelse och förståelse är det som är viktigt. Då behövs det en helt annat handledning och en helt annan kunskapssyn som är djupare. Vi är överens i betygsutredningen om att det är den synen som skall gälla. Eleven skall få en förståelseinriktad kunskap. Lärarna måste få en annan roll. Därför är det oerhört viktigt med fortbildning. Jag frågade i dag hur dessa lärare såg på fortbildning. De tyckte att även den frågan är styrd uppifrån. Men jag undrade då om de ändå inte hade något behov att få utveckla sig på vissa områden. Men det var väldigt få som ville fortbilda sig. Vad är det som gör att lärarna inte vill fortbilda sig? Jag gav då exempel på miljön och saker som händer så snabbt omkring oss. Efter Tjernobylolyckan släppte skolorna ut barnen på rasterna trots att det var hög radioaktivitet i luften i områdena runt omkring. Lärarna visste inte vad de skulle göra. Det hade varit väldigt bra att kunna litet grand om radioaktivitet och miljöfaran i samband med

Herr talman! Det är kanske den dåliga luften som kommer från Sundsvall som har gjort att jag glömt svara på frågorna, Larz Johansson, men nu skall jag försöka att göra det. Också jag anser att religionskunskap är ett mycket viktigt ämne i grundskolan. Jag beklagar att de rapporter som kommit visar att det inte alltid är så mycket bevänt med kvaliteten i undervisningen. Jag ser det naturligtvis som en uppgift för skolverket att ta sig an just religionskunskapen i sitt utvecklingsarbete och så småningom i sin utvärdering. När det gäller hemspråksundervisningen och skollagspropositionen, som Larz Johansson ställde en fråga om, förstår jag inte riktigt att frågan ställs nu. Det är i morgon vi har utskottssammanträde. Just nu pågår kammararbete, och det är i morgon som vi har utskottssammanträdet. Cathrine Haglund hade många vackra ord att säga om deras valplattform. Det var väldigt många allmänt hållna ord. Lars Leijonborg säger att det inte finns något skrivet om skolan i den. Nej, det finns inte det, och det är därför jag ställer min fråga. Skall våra barns och ungdomars skola vara en frizon när dessa skattesänkningar skall betalas? Ett skattetak på 30 kr. innebär att många kommuner måste sänka sin kommunalskatt, och det skall betalas på något sätt. Kanske genom sänkt ambitionsnivå i verksamheten. Det är därför som jag måste ställa frågan om skolan. Många har sagt att man är bekymrade i skolorna, och då talar man om lärare. Självfallet är lärare bekymrade över att deras arbetssituation förändras. Reformeringen handlar mycket om att förändra lärarnas arbetssituation. Men det finns också många andra människor i kommunerna. Det finns elever, lokala skolpolitiker och föräldrar. Det finns företag, näringslivsorganisationer. Väldigt många i kommunerna, och det hävdar jag återigen, är glada över den reformering av den svenska skolan som nu pågår, eftersom de ser att de får arbetsmöjligheter och möjlighet att utifrån de arbetsförhållanden som finns utveckla skolan för de elever som finns där. Ann-Cathrine Haglund blev mycket indignerad över min fråga om arbetsmiljön. Jag ställde frågan eftersom jag vill att man skall göra någonting. Det handlar inte bara om att säga att arbetsmiljön självfallet skall vara bra. Vi vill göra någonting också, och regeringen har ett konkret förslag i budgeten som vi stöder. När det till sist gäller val av skola, Lars Leijonborg, har vi faktiskt redan uttalat att det är den närmaste skolan som man i första hand skall kunna gå till. Men därutöver skall vi tillgodose elevernas vilja när det gäller att välja skola.

Herr talman! Det är något rätt underligt när det gäller debatterna om högskolan. Den här våren borde det egentligen vara tre olika debatter att döma av betänkandenas planerade utseenden, fast vi borde kanske koncentrera oss till en. I dag har vi att debattera vad som kallas för vissa högskolefrågor, varav dock några är rätt principiella för den framtida högskole och universitetsverksamheten. Därefter kommer dimensioneringen av högskolan, en nog så viktig punkt. Den behandlas för sig, och därutöver har vi ytterligare ett betänkande som handlar om vissa forskningsfrågor. Det är naturligtvis alldeles käpprätt galet att vi skall stå och debattera dessa frågor var för sig. De borde ju hänga samman så att man får helhetsperspektivet. Alltnog, det är som det är. Lars Leijonborg nämnde att vi nästa år kommer att fira den svenska folkskolans 150-årsjubileum. Det hoppas jag att vi skall göra med all ackuratess, för det är den värd. Inte minst har den betytt mycket för att bilda underlag för de framgångar som de svenska universiteten länge kunde notera. Man skulle kunna säga att den allmänna folkbildningen och även det storartade arbete som utfördes vid universiteten när det gällde att bygga upp kunskap, intensifiera forskningen internationellt och i andra hänseenden, var grunden för det svenska välståndet och för vad man skulle kunna kalla för den andra svenska stormaktstiden. Men vi har alltsedan 60-talet kunnat se att det svenska högskoleväsendet har försvagats med vänsterflummeriet som början. Inte minst fick den s.k. högskolereformen från 1975, som sjösattes 1977, svåra följdverkningar. I vissa fall skulle man t.o.m. kunna säga att de var förödande. Då infördes linjesystemet, en byråkratisering och det var över huvud taget samhällets och arbetslivets behov som i första hand skulle tillgodoses. Om däremot kunskaperna kom i andra hand brydde man sig inte så mycket om detta. Det måste naturligtvis också klart sägas att det i första hand är socialdemokraterna som bär ansvaret för den stora nedrustning som ägde rum. Det brukar heta att sent skall syndaren vakna. Men uppenbarligen har det ändå funnits vissa tendenser till ett uppvaknande under en längre tid. Uppenbarligen blev man rätt förskräckt över det resultat som åstadkoms. Man har därför successivt försökt rätta till den skada som åstadkommits. Regionstyrelserna, som var ett otyg, har avskaffats. Examina, vilka man gudbevars inte skulle få ha, har återinförts. Anslagssystemet har förändrats, och nu t.o.m. i de yttersta av dagar har vi i kompletteringspropositionen fått läsa att det äntligen är dags att avskaffa linjesystemet. Det är bra och alldeles utomordenligt att man gör detta, men man skulle kanske från början ha låtit bli att införa allt detta otyg vi har kunnat se. Hur skall vi då på nytt kunna bygga upp våra universitet och högskolor? Vi har i vår partimotion och även i en annan motion anvisat de vägar man bör gå. Vi menar att Sverige liksom andra civiliserade länder borde ansluta sig till det univeristetens Magna Carta som antogs när Bolognauniversitetet för två år sedan firade sitt 900-årsjubileum. Det gälller med andra ord att slå fast att universitet och högskolor är centra för vidmakthållande och utveckling av kunskapen. Det gäller att ge dem bättre förutsättningar att kunna stå för det fria sökandet av och förmedlandet av kunskap. Till den änden har vi föreslagit att man skall gå in för ett system, och även folkpartiet har varit inne på den linjen, där man i varje fall gör universiteten, de tekniska högskolorna och Karolinska institutet till fristående institutioner. Man kan diskutera hur detta bör ske. Vi har föreslagit att man i detta sammanhang skulle kunna gå in för någon typ av stiftelse och skaffa ett stiftelsekapital genom att antingen, som folkpartiet har föreslagit, ta medel från löntagarfondernas utförsäljning eller skrotning, eller också genom utförsäljning av statliga företag. Hur som helst kommer infrastrukturen på detta sätt att förstärkas. Detta behöver bara i och för sig vara en början. Det kan senare också bli aktuellt med kanske de regionala högskolorna, och inte minst kan man i sammanhanget tänka på de tidigare universitetsfilialerna. Vi tror att detta skulle kunna vara början till en förnyelse av universitets och högskolelivet. Vi är naturligtvis glada att kunna konstatera att regeringen har insett, och nog var den sista som insåg, att vi inte kan stå och stampa på samma fläck när det gäller dimensioneringen som vi nu har gjort i 20 år. Utskottet har därför kört över regeringen som i detta sammanhang snabbt försöker visa sin vilja och nu i kompletteringspropositionen kommer fram till att man behöver förstärka med ytterligare 5 000 platser -- de 5 000 platser som utskottet redan var på väg att fördela. Dessutom vill vi lägga tillbaka de pengar som de nya 2 200 platserna skulle kosta. Men allt detta får vi tillfälle att diskutera senare. Den kompletteringsproposition som nu har presenterats visar över huvud taget att socialdemokraterna är rätt desperata. De kommer först med en budgetproposition som egentligen inte innehåller någonting nytt. Sedan får vi en s.k. tillväxtproposition, även om man talar om negativ tillväxt, vilket är ett avskyvärt ord enligt mitt förmenande, skulle det ändå vara fråga om en viss tillväxt med ett antal platser på högskolan. Detta skall sedan betalas genom den s.k. miljöpropositionen, och nu får vi kompletteringspropositionen. Allt detta är väl samlat, herr utbildniningsminister, som jag till min glädje ser här i kammaren. Det underlättar naturligtvis på alla sätt utskottets arbete. Herr talman! Det finns ett antal reservationer som jag skulle vilja beröra. Jag kan redan nu säga att jag naturligtvis stöder alla de reservationer som har undertecknats av moderater, men jag nöjer mig med att i detta sammanhang yrka bifall till en reservation, nämligen till reservation nr 9. I de andra reservationerna berörs ett antal intressanta frågeställningar. Den första moderata reservationen handlar just om högskolans ställning i framtiden, vilket jag redan har berört. Men det kommer också in en annan frågeställning, nämligen hur utvärderingen bör gå till. Vi menar då att den inte bör ligga på UHÄ, utan utvärderingen av högskolans verksamhet måste ligga på ett fristående organ. Det borde den göra när det gäller den andra skolverksamheten också. En annan fråga som tas upp och som är intressant är kårobligatoriet. Här har då folkpartisterna gått längre än vi andra, när de säger att vi i princip redan nu bör ta ställning för avskaffande av kårobligatoriet. Vi moderater har bl.a. varit påskyndare till den utredning som nu är klar, och vi har sagt oss att det kanske är rimligt att avvakta remisstidens utgång. Remisstiden går ut den 1 juli, och sedan får vi ta ställning. Men jag kan väl redan nu säga att här kan man då tänka sig en rad olika lösningar. En lösning är naturligtvis den att om man skapar fria och självständiga universitet och högskolor, kan man också låta dem själva bestämma om de vill att det skall vara ett kårobligatorium vid högskolan och universitetet. Det är en möjlighet som man i varje fall borde övertänka i det här sammanhanget. Internationaliseringen har upptagit oss åtskilligt. Just reservation 9, som jag yrkar bifall till, innebär i det här fallet ytterligare 12 miljoner till ERASMUS-projektet. Folkpartiet har där 10 miljoner, och det är i princip samma. Men hur som helst har denna fråga aktualiserats genom en särskild proposition som vi fått på våra bord. Vi har motsatt oss den centrala antagningen och menar att den är en onödigt byråkratisk omväg. Jag ser att också regeringen nu i kompletteringspropositionen är inne på att den centrala antagningen successivt bör avvecklas. Vi vill göra det redan nu och sparar på det 19,5 miljoner, vilket är en avsevärd del av de 58 miljoner som regeringen skall spara under de närmast följande tre åren. Vi vill också lägga på extra en engångssumma på 500 milj.kr. till utrustning vid högskolorna och universiteten. Det behövs. Det har inte skett den förnyelse som borde ha skett. Vi menar vidare att Information Centre -- vid Svenska Institutet väl behöver de 600 000 kr. som de har äskat ytterligare för att kunna sköta sitt viktiga internationaliseringsuppdrag. Som sagt, herr talman, bifall till reservation 9 och stöd till de övriga moderata reservationerna!

Herr talman! Vi står naturligtvis bakom de reservationer som vi har undertecknat i det här betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 11. I det här betänkandet har vi lagt fram förslag om vissa förbättringar på högskolans område. Dessa förslag handlar om en möjlighet till en bättre rekrytering av lärare på det tekniska området. Vi har lagt fram förslag om en ökad internationalisering och om internationaliseringsmedel. Vi vill särskilt poängtera att det är viktigt att de lärarstuderande får möjligheter att knyta olika internationella kontakter. De skall ju sedan ut i ungdomsskolan och undervisa. Vi vill inte att någon som studerar på högskolan av ekonomiska eller sociala skäl skall stängas ute ifrån internationella kontakter när hela verksamheten som sådan går i den riktningen. Vi vill att internationaliseringen skall bygga på egna initiativ från resp. högskola. Vi tror att detta blir mycket bättre än om man gör någon slags överbyggnad när det gäller dessa strävanden. Vi har lagt fram förslag om en förbättrad utrustningsstandard på högskolan, vilket är särskilt angeläget nu när högskolan expanderar och får fler studenter. Vi har lagt fram förslag om en vetenskaplig grundkurs. Jag är alldeles särskilt övertygad om att detta förslag förr eller senare kommer att hamna på riksdagens bord och att det då kan få stöd från fler partier än enbart vänsterpartiet. Detta är krav som vi nu har drivit i många år. Vi säger sammanfattningsvis att vi vill förbättra kvaliteten och fördjupa kunskapen inom högskolan. Vi menar att Sverige är ett rikt land som har råd att satsa på högskolan. Vi kommer aldrig att gå med på en segregering inom högskolevärlden. Vi kommer aldrig att acceptera en inklassning av högskolorna i ett A-, B och C-lag. Vi har i vänsterpartiet högre ambitioner än så. Vi har vad Galenskaparna skulle kalla en himla massa bra förslag.

Herr talman! Man skall kanske inte plädera för egna intressen, men ett bra exempel i detta sammanhang är vad som har skett på den institution där jag har spenderat några decennier. Institutionen ansökte före min tid, för 55 år sedan, om nya byggnader i Lund. Nu har vi under 55 år ansökt om detta, med varierande grad av intensitet men utan någon variation i fråga om bristen på framgång. Detta är anledningen till att vi menar att mycket mer skulle kunna ske lokalt, där man verkligen känner till behoven. Det är ansvarsfulla människor som sitter på de lokala högskoleenheterna. Visst skulle de kunna ta hand om de lokala försörjningarna. Jag noterar att detta också är planeringen. Vi menar att det skulle kunna ske redan nu. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr Detta är ett mellanbetänkande. De verkligt intressanta planerna behandlas tydligen vart tredje år. Eftersom jag ser minister Göransson här i kammaren, kan det också vara intressant att något spekulera i vad som är syftet med högskolorna. Jag lade märke till att Birger Hagård varmt pläderade för den djupa kunskapen som sådan, och det tycker jag är oerhört viktigt. Det är också oerhört viktigt att vi med kunskap, med högskoleutbildning och med forskning kan attackera de frågor som i dag är väsentliga för vår värld. Det gäller globala miljöfrågor, och det gäller frågor om fred och samlevnad i världen. Det vore mycket bra om vi kunde profilera oss mycket starkare på de områdena. Jag känner mindre sympati för att man tillgodoser näringslivets intressen. Marianne Andersson i Vårgårda och jag har kanske litet olika syn på den saken. Men det har blivit ganska mycket av den sortens utbildning i moderna högskolor. Man gör kurser mer eller mindre inriktade på utbildning för olika yrken inom näringslivet. Det tycker jag är synd. Då är det viktigare att ungdomen kan få kunskapen som sådan och att man får kunskap som syftar till att attackera väsentliga problem. Därmed skall jag också säga några ord om internationaliseringen. Det sägs i det här betänkandet inte särskilt mycket om den frågan, men visst innebär internationaliseringen mycket mer än en anpassning till EGs Erasmus-schema. Det är utmärkt, men mycket mer kan göras. Samarbete med u-länder och öststater borde gynnas i betydligt högre grad än vad som är fallet för närvarande. Men det blir väl möjligt att komma tillbaka till den frågan om tre år. Det blir ju fråga om en treårsperiod innan väsentliga ändringar kan göras.